Herr talman! Jag ställde två frågor till arbetsmarknadsministern, och jag skulle gärna vilja ha svar på dem. Den ena frågan gällde om han vill undersöka dispensförfarandet när det gäller LAS, den andra frågan gällde om man kan diskutera en konjunkturanpassad arbetstid. Nu gäller det verkligen att dela på bördorna. I litet runda tal är 10 % arbetslösa, vilket betyder 90 % människor i arbete. Det vore kanske skäl att fundera i termer som att minska arbetstiden för dem som redan har arbete, för att bereda arbete för nu arbetslösa. Det borde vara bättre att bära bördorna på det viset. Jag skulle gärna vilja få några kommentarer därtill. Eftersom jag har en hel del kontakter kvar i näringslivet och för att nämna något positivt kan jag tala om att jag rätt ingående har diskuterat med en stor internationell koncern om att starta en fabrik här i Sverige. Man säger sig vara intresserad, och det rör sig om ca 100 miljoner kronor och ca 90 årsarbeten. Det skulle jag också vilja diskutera senare, men det lämpar sig mera för privata samtal. Det betalas ut mycket i kontanta ersättningar. Skall man inte försöka få någonting gjort för dessa pengar? Det är slöseri med medel att inte använda dem på rätt sätt. Produktiviteten stiger, och det är bra för förutsättningarna längre fram. Jag fick i går uppgiften att siffran var 3 %, och skulle den ha stigit till 5,5 % i dag är det naturligtvis bra. Ett annat, litet delproblem är detta att egenföretagarna, som också drabbas av arbetslöshet genom att de inte får uppdrag, inte ens får KAS, med mindre än att de sätter företagen i konkurs. Det borde man ändra på.

Herr talman! Jag får massor av brev om just arbetslöshetsförsäkringsfrågorna. De ses över just nu, och förslag kommer i mars. Många brev är från företagare som menar att de förlorar chansen att komma i gång därför att de måste bli av med företaget för att få arbetslöshetsersättningen. Jag har skickat över ett antal sådana brev till utredningen för beaktande. När det gäller lagen om anställningsskydd kommer det ett förslag i mars månad från kommittén, som skall bearbeta den frågan. För min del avvaktar jag det mycket komplicerade arbete som den kommittén utför. Det kommer först ett delbetänkande, och sedan kommer huvudförslaget. Vi vet att småföretagen har en annan situation än storföretagen, som har jurister, personalchefer och specialistfunktioner överallt. Småföretagaren har oftast lägre utbildning och skall ha alla funktioner i huvudet. Det är ingen lätt sak. Arbetstiden är också en fråga som parterna måste diskutera. Många lägre inkomsttagare med åtta timmars arbetsdag har i dag fullt sjå att klara sig. Det är alltså mycket känsliga avvägningar som skall göras, och de är inte lämpade för regering och riksdag att ge sig in på.
Herr talman! Det var trösterikt att höra att en utredning arbetar med de här frågorna och skall komma med ett delbetänkande. Jag skulle vilja fråga om det finns möjlighet att ''speeda upp'' dess arbete. Jag fick inte något svar på frågan om kontanta ersättningar. De borde utnyttjas så att effektiviteten blir bättre. Det finns olika sätt att fördela bördorna på. De som är arbetslösa har den allra största bördan att bära, men även de som har arbete måste till att börja med, på ett eller annat sätt, betala de 2 000 kr. som arbetsmarknadsministern talade om. Jag tror att vi här är tvungna att framöver allvarligt diskutera en konjunkturanpassning av arbetstiden. Om det inte kan diskuteras i Sveriges riksdag och med Sveriges regering, förstår jag inte vad den här kammaren skall vara till för.

Herr talman! Det är nog litet svårt att ''speeda upp'' arbetsrättskommitténs arbete. De förtroendevalda och experterna i kommittén sammanträder var fjortonde dag, och sekretariatet, där det finns mycket sakkunniga personer, jobbar i mycket hård takt. Jag vill i detta sammanhang beröra den nya metoden med arbetslivskontakt. Den innebär att de som har A-kassa skall gå över till olika slag av verksamheter. Då heter det inte längre A-kassa, utan det kallas utbildningsbidrag. Om de som berörs av detta väljer den metoden upphör borttickandet av A-kassedagar. Det innebär att den enskilde kan uträtta riktiga saker. Avsikten är att man skall komma upp till ungefär 20 000 kr. i månaden. Låt mig säga att jag väldigt gärna ser att det kan bli mycket högre tal. 20 000 kr. i månaden gäller fram till den 1 juli. Vi har inte diskuterat frågan färdigt med Socialdemokraterna, men jag förutsätter att det vi diskuterade under förhandlingsnatten är ett underlag, som gör att vi inom kort vet exakt hur åtgärden blir. Den kommer att presenteras för kammaren kommande vecka.
Herr talman! Börje Hörnlund redovisade det som AMS kommer att presentera i morgon och gjorde en sammanfattning av den totala kostnaden för arbetsmarknadspolitiken, som är 100 miljarder kronor. Det är naturligtvis en nationell fasa som ligger bakom det som Börje Hörnlund beskriver. Jag tror att alla som sitter i arbetsmarknadsutskottet och alla som är engagerade i de här frågorna känner en mycket djup oro. Jag skulle vilja komma tillbaka till bl.a. infrastrukturfrågorna. Vilka synpunkter har Börje Hörnlund när det gäller hur man skall komma åt de pengar som är budgeterade, som är anvisade, men som inte är upparbetade? Som exempel kan jag nämna att det i augusti förra året beslutades om 1,8 miljarder kronor, och därav är bara 15 % 1,2 miljarder kronor, och därav är bara 24 % upparbetat. Ytterligare ett beslut kom i november, och bara 26 % av de pengarna är upparbetat. Det var det jag menade i mitt inledningsanförande: Är det inte skäl, Börje Hörnlund, att man tittar på detta på ett helt annat sätt från parlamentarisk utgångspunkt? Jag gjorde en reflexion: Om riksdagen i våras, utöver att bevilja de medel som jag har nämnt, också hade tagit tag i det som föreslogs i den socialdemokratiska motionen, tror jag att förutsättningarna hade varit bättre. Men det är historia. Jag är mycket glad att Börje Hörnlund säger att man kan gå vidare utöver den överenskommelse som redan har träffats. Jag vill ställa en konkret fråga. Börje Hörnlund sade i sitt anförande att projekten med länsvägarna för 1,5 miljarder skall sättas i gång under kommande höst. Menade han då hösten 1992 eller hösten 1993? Det är ju en avsevärd skillnad. Slutligen: Vilka synpunkter och idéer har Börje Hörnlund om vad man kan göra i de orter som blir drabbade av strukturförändringarna inom Volvo?

Herr talman! Jag talade om de stora objekten, som riksdagen i våras beslutade att omfördela. Flertalet skulle sättas i gång denna höst. Några var inte färdigprojekterade -- det är över huvud taget ett bekymmer -- och de kommer alltså i gång efter nyår. Något av dessa större objekt har överklagats, och det tar cirka tio månader, via olika instanser. Ingen av oss vill sätta rättssäkerheten ur spel, men det är naturligtvis tråkigt att objekt, som kanske skall sättas i gång, fördröjs på det sättet. När det gäller det paket på 2,2 miljarder som blev klart före sommaruppehållet är flertalet objekt i gång eller på väg att komma i gång. Jag har talat med vägverkets generaldirektör om det. Eftersom det rör sig om små objekt är de ganska lätta att hantera. De en och en halv miljard som vi nu är ense om riktas till länsvägar, och då kan man välja objekt som går att sätta i gång mycket snabbt, i huvudsak denna höst, skulle jag tro. Sedan till Volvo. Jag har gjort upp med Sören Gyll att jag så fort vi båda har några dagar lediga skall åka ned till honom för att på ort och ställe ordentligt sätta mig in i situationen. Här förs ju en debatt om huruvida man skall kräva tillbaka stöd eller inte. Låt mig säga att det är en mycket liten fråga i sammanhanget. Den stora frågan är om det går att resonera, om det finns möjligheter, om man kan ha en framtidstro, om man kan träffa avtal som kör i gång Sverige, osv, och som gör att inte så stora steg behöver tas. Men beslutet är Volvos.
Herr talman! Jag hörde en av Volvoarbetarna i Uddevalla säga: Vi är naturligtvis på det klara med att vi inte kan fortsätta att bygga Volvobilar om inte någon vill köpa dem. Jag tror att det uttalandet visar den oerhörda medvetenheten hos dem som är anställda inom både stora och små företag. Men det skall inte förleda vare sig Volvoledningen eller oss som skall vara med och skapa förutsättningarna för industriutvecklingen att tro att man kan hantera strukturfrågor hur som helst. Även om beslutet är Volvos är det naturligtvis en skyldighet för oss att se till att vi kan medverka till att effekterna av sådana här strukturförändringar inte slår ihjäl hela regioner. Det handlar ju inte bara om själva Volvo -- det handlar också om försörjningsindustrierna som levererar till Volvo. Jag är glad att Börje Hörnlund tar sig an den här frågan på ett aktivt sätt. Jag vill komma tillbaka till infrastrukturfrågorna. Jag är absolut inte nöjd med det passiva sätt som Börje Hörnlund tar sig an de frågorna på. Jag är medveten om att mycket av detta ligger på kommunikationsdepartementet, men jag förutsätter att Börje Hörnlund tar med sig vårt resonemang här i kammaren. Det kan inte vara rimligt att den här typen av investeringar fastnar i byråkratiska kvarnar, och det är inte bara plan och bygglagen det handlar om. De AMS-siffror som redovisades i dag och som offentliggörs i morgon var inte tillgängliga när överenskommelsen gjordes. Därför är jag också glad över att Börje Hörnlund nu är beredd att diskutera insatser som kanske är både snabbare och mer vittomfattande än de som överenskommelsen kan föra med sig. När jag säger snabbare menar jag att man skall kunna använda sig av de kommunala organisationerna för att komma ut och stimulera industri och näringsliv och ge möjlighet för kommunerna att fortsätta sin verksamhet.
Herr talman! När det gäller infrastrukturprojekten vågar jag garantera att vi har precis lika stort intresse av att de kommer i gång så fort det bara går. Där vill jag peka på att väljer man mycket stora och mycket komplicerade projekt bör man vara medveten om att det tar mycket lång tid. Väljer man dessutom projekt som det råder stor oenighet om bland människorna och politikerna i området finns det risk att det tar lång tid. Det var därför omfördelningen av fyra miljarder kronor gjordes. Men det finns hur många projekt som helst av överblickbar storlek och med minst lika hög lönsamhet som de stora projekten att genomföra här i landet. Kan vi för att komma i gång med så mycket som möjligt ena oss om att hålla oss där kan jag garantera att det inte är något problem med igångsättningar. Eftersom det här är mitt sista inlägg och Ingela Thalén redan har gjort sitt sista inlägg vill jag avsluta med att säga: Låt oss gärna diskutera bra, finansierade saker för landet! Om man har det som övergripande modell kommer man ned på den rätta praktiska vägen -- det pratas ju mycket vägar!

Herr talman! Jag tar väl då inte heller infrastrukturomgången i repris. När det gäller snabba tåg kan jag berätta att jag kl. 7.30 i går morse uppvaktades av facken från fem orter där man jobbar åt ABB och gör snabba och litet mindre snabba tåg. De ville naturligtvis ha mera beställningar. Jag satt i går kväll och resonerade om samma sak -- och om ett antal andra saker -- med Stig Larsson och hans närmaste man. I uppgörelsen ligger ju att en miljard ställs till AMS förfogande för att AMS hos affärsverken skall köpa upp och betala en del för att få saker och ting tidigarelagda. Där har SJ samma chans som övriga affärsverk att diskutera bra projekt. AMS kommer naturligtvis att ha målsättningen att det av en satsad miljard skall komma ut jobb för ett antal miljarder i vårt land. AMU har en budget i förhållande till mig på en krona. Länsarbetsnämnderna och arbetsmarknadsverket får nämligen alla pengar. De får köpa utbildning från AMU, Komvux och andra utbildningsanordnare. Länsarbetsnämnden i Stockholm har gjort en omprioritering. En liten orsak kan vara att AMU har tagit ganska bra betalt för sina kurser och redovisat mycket stora vinster. Jag vet att det har irriterat upphandlarna. Arbetsmarknadsverket är nu inställt på att upphandla så billiga kurser som möjligt för att fler personer skall kunna genomgå utbildning. Det är upp till dem som svarar på utbildningsofferter att svara på ett sådant sätt att det får resultat.

Herr talman! Jag är ganska mycket ute i landet. Vanligt folk bär ofta på en stor ilska över spekulationerna och bankförlusterna. Tre fjärdedelar av bankernas förluster härstammar från fastighets och byggbranschen. En stor del av förlusterna har uppstått vid spekulation med fastigheter utomlands. Detta är emellertid historia nu, och man måste se framåt. Nationen befinner sig nu i ett läge där konkurrenskraften ytterligare måste förbättras för att vi snabbt skall kunna få tillbaka den ordinarie arbetsmarknaden. Jag garanterar Hans Andersson att det inte finns någon annan åtgärd som är lönsammare för de enskilda anställda, även om det kan bli litet tungt under ett par år. Om vi får tillbaka tillväxten blir det mera att dela på. Med de produktivitetsförbättringar som har skett och sker finns det en möjlighet att ett flertal av åren under 90-talet blir riktigt bra år. Vi har i denna kammare faktiskt varit överens när det gäller AMU och länsarbetsnämnderna om att vi skall ge stora summor. Arbetsmarknadsverket skall sedan fördela pengarna till länen i förhållande till hur stora svårigheterna är i olika län. Inom länen fördelar länsarbetsnämnderna resurserna så att de på bästa möjliga sätt skall komma kvinnor, män, ungdomar, ja alla, till godo. Jag måste säga att jag ibland tycker att det skulle vara roligt att rycka in någonstans, där jag finner att man inte har gjort på riktigt rätt sätt. Samtidigt vet jag att om jag skulle göra på det sättet skulle jag få tiotusentals ärenden. Uppriktigt sagt tycker jag att jag har nog att göra på grund av den arbetsmarknad vi har.

Herr talman! Det finns sannerligen anledning till oro. Vi befinner oss i en situation som vi aldrig har mött tidigare. Det finns emellertid krafter som är i gång för att ta hand om den situation som har uppstått. Det finns sådana som är beredda att förändra och tänka nytt. Mona Sahlin vad hon har sagt flera gånger under senare tid, nämligen att: ''Sverige har som nation levt över sina tillgångar i flera tiotals år.'' Hon friskriver varken socialdemokratiska eller borgerliga politiker, arbetsgivare eller fackliga organisationer från ansvaret. Det är välgörande att ansvariga politiker talar klartext på det sättet. Det vittnar också om personligt och politiskt mod. Denna insikt finns hos ansvariga socialdemokratiska politiker även om det inte alltid låter så i kammaren i dag. Den insikten var en nödvändig förutsättning för att de båda överenskommelserna mellan regeringen och Socialdemokraterna skulle komma till stånd. Därmed börjar också Sverige lösgöra sig från de bojor som en socialistisk samhällssyn har lagt på politiken. Vi kan börja se slutet på den mentala socialisering som så länge har präglat debatten och politiken. Det är en nödvändig förutsättning för att komma till skott med de beslut som krävs för att vända den onda cirkel som vi befinner oss i till en god cirekl. Det räcker inte att vilja väl. Man måste också kunna göra rätt. Vi har, som Lars Tobisson tidigare sade i debatten, aldrig haft en så svår situation som nu. I stället för full sysselsättning har vi den högsta arbetslösheten sedan 1930-talet. Sedan 1989 har utvecklingen rasat brant utför. Basen för vårt välstånd, industriproduktionen, har på fem år minskat med närmare 5 %. Under samma tid ökade den inom våra konkurrentländer inom Varje år sedan den kraftiga uppgången devalverignsåret 1992 har vi förlorat marknadsandelar på exportmarknaderna. Inflationen har ätit upp vår konkurrensförmåga och därmed även basen för vårt välstånd. Detta har också drabbat löntagarna. Av 1980-talets löneökningar på 88 % fick löntagarna efter inflation och skatt bara behålla 1/4 %. Det var alltså bara luft i lönekuverten. När jag inför den här dagen gick tillbaka till de senaste årens arbetsmarknadspolitiska debatter i kammaren, kunde jag konstatera att varningar för den arbetslöshet som vi nu dignar under upprepats intill tjatighet. Vi vet också att det i tidigare socialdemokratiska regeringar fanns de som insåg vart utvecklingen var på väg och varnade för Men nu är det inte mycket mening i att se bakåt i annat syfte än att lära av begångna misstag. Efter de förlorade 1970 och 1980-talen är det nu av nöden tvunget att vi för en riktig politik för tillväxt och välfärd. En sådan omläggning inleddes för ett år sedan, och överenskommelserna mellan regeringen och Socialdemokraterna utgör ett viktigt steg i huvudsakligen rätt riktning. Under debatten har de ökade satsningarna på arbetsmarknadspolitiken och den sysselsättning dessa skapar prisats. Dessa satsningar har fått motivera ökade skatter och uteblivna skattesänkningar. Jag menar att detta egentligen är en felaktig politik. Höjda skatter är ett utomordentligt dåligt medel för att skapa arbete. Höjda skatter har snarare motsatt effekt. Ett av de inslag i överenskommelserna som har förutsättningar att få den största positiva effekten på sysselsättningen är i stället sänkningen av skatten på arbete, dvs. en del av den skatt som inryms i arbetsgivaravgifterna. Momshöjningen kan däremot få motsatt effekt. Ändå måste överenskommelserna anses vara bra och accepteras även ur arbetsmarknadspolitiska aspekter, eftersom trycket mot kronan och de svindlande höga räntenivåerna var och är ett större hot mot sysselsättningen. Men det finns anledning att återigen erinra om att vi fortfarande har en lång väg att gå och att det kommer att bli värre. Herr talman! Vi må i denna kammare anslå stora medel till arbetsmarknadspolitiska åtgärder, men vi skapar inte därmed arbete. Däremot medverkar vi till att arbetslösa får någonting att göra medan de letar efter nytt arbete och ställer om sig. Detta har ett egenvärde, eftersom det förhindrar att människor fastnar i passivitet och ger dem möjlighet att bli bättre rustade för att i sinom tid återgå till riktigt arbete. Men detta får inte förväxlas med riktiga arbeten på konkurrensutsatta villkor. AMS har på ett berömvärt sätt klarat av att på kort tid öka sina insatser mycket kraftigt. Nu har AMS tänjt sig till det yttersta och kan inte ta på sig så mycket mer. När åtgärderna får en så här stor volym är det dessutom risk för dålig kvalitet och dålig kontroll. Vi har gång på gång påpekat hur arbetsmarknaden befinner sig i permanent obalans. Perioder med arbetslöshet har avlösts av perioder med en inflationsdrivande brist på arbetskraft. Bristen på utbildad personal har varit besvärande också i tider av hög arbetslöshet, även om just detta inte tycks vara fallet nu. Behovet av arbetsmarknadspolitiska åtgärder och stöd har växt praktiskt taget oberoende av konjunkturerna. Även under de överhettade åren kostade arbetsmarknadspolitiken 20--25 miljarder kronor. Ändå slogs människor ut, och 50 000 förtidspensionerades varje år. Nu är det fråga om 100 miljarder kronor, fick vi höra av arbetsmarknadsministern tidigare i debatten. Det är nödvändigt att effektivisera och sänka kostnaderna för de arbetsmarknadspolitiska medlen liksom att effektivisera arbetsmarknadspolitiken i bred mening. Vi måste för lång tid framåt räkna med mycket höga arbetslöshetstal. Det är beklagligt, men det finns inga snabba lösningar på problemet. För lång tid framåt måste vi räkna med mycket stora insatser av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Vi måste göra vad vi kan för att mildra stötarna för dem som drabbas, men vi måste också se till att pengarna används på rätt sätt, och vi måste se om vi kan använda dem på ett bättre sätt. Att hjälpa dem som är arbetslösa innebär att vi måste balansera på slak lina och se till att inte samtidigt konkurrera ut de riktiga jobb som kommer att finnas så småningom. Ungdomspraktiken är ett nytt och bättre sätt, och det är bra att den har mötts av så stort intresse från både ungdomarna och arbetsgivarna. Av detta lär vi oss att det finns en stor öppenhet för praktiska lösningar som kanske inte på alla punkter motsvarar vedertagna regler. Vi måste alltså ha öppenhet för nya tankar. Vi måste också fråga oss vilken effekt politiken på andra områden har för utvecklingen på arbetsmarknaden. Det är de små företagen som kan erbjuda de många jobben. Drygt 160 000 företag med mindre än 20 600 000 personer. Lägg härtill mer än 300 000 enmansföretag. Om hälften av dessa anställde en person var, skulle vi inte ha någon arbetslöshet. Därför är det alarmerande att i en studie av 1 400 småföretag läsa att 60 % angav ovilja att anställa ytterligare personal som huvudorsak till att de inte ville expandera. Vi kan finna orsakerna på många områden. Dit hör otvivelaktigt skatterna. Dit hör det som vi brukar innefatta i begreppet krångel. Dit hör klimatet för och attityderna till arbete och företagande. Dit hör regelsystemet på arbetsmarknaden. Jag har tidigare lovordat Socialdemokraternas, eller i varje fall en del socialdemokraters, förmåga att tänka om. Men då det gäller förhållandena på arbetsmarknaden sitter de fast i gamla mönster och gamla dogmer. De har, tills vidare i alla fall, lyckats hindra tillkomsten av en allmän obligatorisk arbetslöshetsförsäkring, som omfattar alla arbetande på lika villkor. För Socialdemokraterna är det viktigare att slå vakt om det fackliga A kassemonopolet än de arbetslösas behov av ett fungerande ekonomiskt skydd. Då får t.o.m. principen om den generella välfärdspolitiken maka på sig. Samma sak då det gäller arbetsrätten. Socialdemokraterna motsätter sig den modernisering av lagstiftningen som är absolut nödvändig för att den i framtiden skall utgöra ett instrument för att öka det lokala inflytandet och de enskilda anställdas möjligheter till inflytande på sitt eget arbete, för att medverka till ökad produktivitet och flexibilitet, för att främja anställning i stället för att utgöra en broms. Detta går igen i vaktslåendet om arbetslivsfonden med dess 25 fondkanslier. Det är illavarslande att Socialdemokraterna utnyttjar läget till att mera slå vakt om och stärka de egna intresseorganisationerna än om arbetsmarknadens behov av fungerande spelregler. Sverige behöver inte mer utan mindre av korporativism, inte mer utan mindre av politisk och facklig detaljreglering. Till dem som har medverkat till två decenniers felaktig ekonomisk politik hör i hög grad parterna på arbetsmarknaden. Lönekostnaderna har drivits upp till nivåer långt utöver vad produktionen har kunnat bära. Det är nu nödvändigt att vi får en annan tingens ordning. Avtalsförhandlingarna blir avgörande för utvecklingen. Varje krona i ökade kostnader kommer att slå ut fler människor från arbetsmarknaden, och det finns ingen större orättvisa än den som arbetslöshet åstadkommer. Det sista vi behöver är facklig fundamentalism. Däremot behöver vi kunniga och ansvariga fackliga företrädare, sådana som i allmänhet finns ute på arbetsplatserna. Om vi skall undvika en långvarig massarbetslöshet och om vi i framtiden skall kunna räkna oss till de länder som präglas av välstånd och välfärd, är det nödvändigt att vi fortsätter den omställning av politiken som nu har påbörjats, att vi fortsätter att bygga upp utbildning, fortsätter att bygga ut den försummade infrastrukturen och får till stånd ett bättre regelverk på arbetsmarknaden. Arbete, utbildning, sparande och företagande måste främjas. Ansträngningarna måste koncentreras på att förbättra konkurrenskraften och investeringsklimatet. De enskilda människorna måste få möjligheter att ta till vara och utveckla sin egen kraft och förmåga och att ta ansvar för sitt eget liv. Den mentala socialiseringen måste brytas. Målet, herr talman, måste vara mindre av sysselsättningspolitik och mer av politik för arbete. Det är det som skall vara arbetslinjen.
Jag hemställer att de ärade talarna håller sig till den anmälda taletiden med hänsyn till det mycket stora antalet talare som är anmälda till debatten.
Herr talman! Sonja Rembo säger att vi kan börja se slutet på den mentala socialismen som präglat Sverige. Jag tror, Sonja Rembo, att det faktiskt är precis tvärtom. Jag tror att människor, oftast kvinnor, kommer att kräva mer av jämlikhet och mer av minskade klyftor. Jag är övertygad om att man kommer att kräva mer av fördelningspolitik, och man kommer att kräva större utrymme för mjuka frågor, som kultur, omsorg och vård, det som oftast läggs inom ramen för ''den mentala socialismen''. Min uppfattning är att socialdemokrati är mycket bra. Det är därför, mot den bakgrunden, som jag tycker att det är så viktigt att den bas som vi hämtar våra resurser ur, dvs. industrin, inte får försvagas. På den punkten kan vi vara överens. Jag blir lika ledsen varje gång jag hör Sonja Rembos utomordentligt ensidiga angrepp på den fackliga rörelsen: Det är bara de fackliga organisationerna som är dogmatiska och fasthållande. Detta är ju så fullständigt fel. De fackliga organisationerna är beredda till förändringar inom arbetsrätten, men de är inte beredda att urholka arbetsrätten så att deras egna medlemmar ställs utan skydd. Det tycker jag att man skall ha respekt för. Det är utomordentligt viktigt för det kommande arbetet när det gäller både att skapa nya resurser och att förstärka industrins konkurrenskraft, att vi har djup respekt för parternas ansvar och parternas rätt att ta ansvar för sina egna medlemmar.

Herr talman! Mental socialisering, Ingela Thalén, innebär att människor tror att politiker, organisationer, beslut i denna kammare, stora satsningar av allmänna medel och ständigt höjda skatter är det som ger välfärd. Det är det inte. Välfärden får vi av ett väl fungerande näringsliv, av människor som är välutbildade, av en väl fungerande offentlig sektor som inte är en gökunge i vårt ekonomiska liv utan fungerar väl och kan motivera sin roll i ekonomin och samhället. Dess bättre är vi nu på väg att på bred front få insikt om att vi inte är en stor gigantisk offentlig sektor där politiker styr och delar ut pengar och talar om hur saker och ting skall vara. Det är inte det välfärden kommer av utan den kommer av enskilda människors arbetande, företagande och sparande, av att man satsar på sig själv genom utbildning och att man får chansen att ta ansvar för sin egen tillvaro. Det är då vi får välfärd och välstånd. Ingela Thalén tyckte att min kritik mot de fackliga organisationerna var ensidig. Ja, de fackliga och centrala organisationerna för en kolossalt ensidig, likriktad politik. Jag tycker att Ingela Thalén, i likhet med de fackliga företrädare jag har mött ute på arbetsplatserna, som många gånger är vettiga människor, skall läsa intervjun med Mona Sahlin i LO-tidningen. Hon säger att facken är egoistiska ibland och mer bryr sig om dem som har jobb än dem som är utan. Hon är väldigt irriterad på deras reaktion när de i den här situationen ställer till ett fasligt oväsen kring de två semesterdagarna. Mona Sahlin säger så är: Jag retar mig till förbannelse på att man mitt i en akut kris kör fram semesterdagarna så hårt. Sedan talar hon om vad hon tycker att ni har åstadkommit: Vi gjorde uppgörelsen för att förhindra att Sverige förlorar ännu fler industrijobb än de 200 000 som har försvunnit på några år, och så bråkar man så om två semesterdagar. Jag håller med Mona Sahlin. Hon har förstått detta. Hon ser också hur dogmatiska de fackliga organisationerna är. Det är inte det vi behöver. Vi behöver fackliga organisationer som slår vakt om sina medlemmar och samtidigt tar ett ansvar.
Herr talman! Sonja Rembo säger att hon inte tycker att vi skall ha ett samhälle där politiker sitter och delar ut pengar. Jag tycker inte heller att vi skall ha ett samhälle där politiker sitter och delar ut pengar. Jag har varit förtroendevald sedan 1979. Jag har aldrig delat ut några pengar. Däremot har jag varit med och skapat förutsättningar och regler för hur samspelet mellan anställda, företag, kommuninvånare, kommunanställda och verksamheten i kommunerna -- och på senare tid i samhället -- skall kunna fungera på ett bra sätt. Jag tycker att Sonja Rembo skall sluta att beskylla de centrala organisationerna för att vara dogmatiska. Jag vet vad Mona Sahlin reagerade mot. Jag tycker att de fackliga organisationerna har all rätt i världen att reagera på något som de tycker är orättvist. Det betyder ju inte att jag delar deras uppfattning. Det betyder inte att jag tycker att det var fel att göra upp om semesterdagarna. Jag står för den uppgörelsen och tycker att vi gjorde rätt. Men vi skall ju inte hindra företrädare för löntagarna att reagera för det som de anser vara löntagarnas intresse. Någon ordning får det väl ändå vara på våra uttalanden. De fackliga organisationerna är en part; de skall uppträda som parter. Jag tycker att de i huvudsak uppträder som korrekta parter.

Herr talman! Tänk, Ingela Thalén, vi är överens. Jag tycker också att löntagarorganisationerna skall uppträda som parter. Men det är på den punkten vi i grunden skiljer oss. Socialdemokraterna vill ge dem så mycket längre gående befogenheter, och har också gjort det. Vi får här i kammaren senare under hösten en debatt om de arbetsrättsliga frågorna. Då får vi tillfälle att utveckla detta mer. Jag tror att de flesta som hör detta inser precis var skillnaden ligger i de här frågorna. Ingela Thalén säger att hon under sina många år i politiken inte har delat ut några pengar; hon sätter upp regler och talar om vad som skall gälla. Det har ju Ingela Thalén gjort med skattebetalarnas pengar. Vi har världens högsta skattetryck. Det är med hjälp av de skattemedlen som politiker landet runt sitter och fördelar pengar på det sätt som de tycker är riktigt. Det måste vara slut med det. Vi måste begränsa vårt bestämmande över människors tillvaro. Vi måste låta människor bestämma mer över sig själva. Vi har ju en gemensam syn -- det är den som ligger bakom överenskommelserna mellan regeringen och Socialdemokraterna -- bl.a. att de s.k. transfereringssystemen nu har fått en volym som vi inte kan bära. Vi har inte råd med vårt i och för sig fina system. Vi måste börja lita mer på de enskilda människorna. Vi måste ge dem en chans. Vi måste skapa möjligheter för näringslivet att utvecklas; det gör det inte i dag. Man investerar hellre utomlands än i Sverige, och har gjort så under lång tid. Klippekonomin växte upp under socialdemokratisk tid. Jag tycker att det borde stämma till någon liten ödmjukhet. Den finns i och för sig världen runt, men den har utvecklats mycket starkare i Sverige än kanske i något annat land. Det är många människor som lider av detta. Vi är alla förlorare i den här situationen. Ingen kan kompensera sig i detta läge.

Herr talman! Vi bör inte jämföra meriter här i kammaren, men jag undrar om inte jag har längre arbetslivserfarenhet än vad Hans Andersson har. Mina 27 år i näringslivet innan jag blev politiker på heltid här i riksdagen lärde mig mycket om hur verkligheten ser ute i företagen. Hans Andersson säger att den moderata politiken inte har visat sig trovärdig. Nej, vi fick i den här överenskommelsen med Socialdemokraterna naturligtvis göra avkall på en hel del punkter, på samma sätt som Socialdemokraterna fick göra det. Det är ju så med kompromisser -- varje deltagande part i en överenskommelse får släppa till någonting. Det är så det fungerar. Men det är ju ingenting som säger att vi därmed har givit upp vår politik. Tvärtom -- vi kommer naturligtvis, precis som alla andra partier, att driva våra frågor och tala om vad det är vi vill åstadkomma. Verkligenheten förändras ju hela tiden. Vi har en valrörelse framför oss och ett val då väljarna skall ta ställning en gång till. Väljarna har då rätt att få veta vad de olika partierna står för. Det är inte särskilt bra om vi blir utslätade bara därför att vi råkat träffa en kompromiss. Jag tycker att det viktigt att redovisa vari skillnaderna består. Ja, jag anser att man är en kravmaskin när man i dag kräver kompensation för t.ex. momshöjningen. Detta är ett felaktigt tänkesätt. Vi kan inte kompensera oss för den kris som vi nu befinner oss i. Vi kan inte skipa millimeterrättvisa mellan den ena och den andra gruppen. Vad framför allt vi i arbetsmarknadsutskottet måste rikta in oss på är att skapa en politik som undanröjer den arbetslöshet som är den största orättvisan av alla orättvisor i detta samhälle. Det viktigaste vi kan göra nu är att försöka få i gång hjulen i industrin, få i gång investeringarna och få upp sysselsättningen. Vi har en lång väg att gå innan vi kommer dit. Vi skall komma ihåg vad Mona Sahlins sade om att det är flera decenniers misslyckad politik som har lett oss in i denna situation. Den uppgiften kan vi inte fixa på ett par månader.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

Jag tycker att det finns anledning att erinra om att vad den borgerliga regeringen tog över förra hösten långt ifrån var något dukat bord, även om Socialdemokraterna så sent som i maj försökte göra gällande att så var fallet. Vi tog bl.a. över en skuldbörda på närmare 700 miljarder kronor med en räntebelastning på över 60 miljarder. Man har tidigare i debatten försökt göra gällande att det var vad som var kvar från den tidigare borgerliga regeringen. Därmed erkänner man faktiskt att man under den längsta och högsta högkonjunktur som vi haft någonsin under efterkrigstiden inte lyckades betala av på den skuld som i och för sig uppstod när vi hade en borgerlig regering men som vi ådrog oss under en lågkonjuktur med oljeprischocker. Dessa pengar användes i stor utsträckning till arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Vad Socialdemokraterna gjorde var att man fördubblade den skulden. Det tycker jag att man skall komma ihåg. Socialdemokraterna använde inte devalveringen till vad den egentligen skulle ha använts till, nämligen att öka konkurrenskraften. Vi har under 80-talet levt över våra tillgångar -- det har vi gjort allesammans på olika sätt. Jag tycker att det är väldigt viktigt att vi slår fast detta.

Herr talman! Alla som har kommenterat det rådande arbetsmarknadsläget har ju sagt att detta är bekymmersamt. Det är faktiskt så att vi upplever den värsta sysselsättningskrisen i modern tid. Den radikala försämring som inleddes under hösten 1990, då arbetslösheten och varslen steg till rekordtal och antalet lediga platser sjönk till ett minimum, har sedan fortsatt under de senaste två åren. Flera nya fenomen har uppkommit på arbetsmarknaden. Arbetslösheten har stigit mer bland män än bland kvinnor, och de långtidsarbetslösas antal har ökat kraftigt. Ökningen av arbetslösheten är störst i s.k. bra län. I kommuner med många underleverantörer har arbetslösheten slagit hårdare än på andra håll och är ett stort problem på grund av den kraftiga nedgången i byggverksamheten. Från den här talarstolen och i andra sammanhang har man diskuterat och analyserat orsaken till den nu rådande situationen. Det finns därför inte någon anledning för mig att alltför djupt gå in på tidigare misslyckanden och försummelser. Låt mig dock notera att huvudproblemet är en kombination av en djup internationell lågkonjunktur och strukturella brister i den svenska ekonomin. De negativa effekterna på ekonomins funktionssätt blev ju tydliga när överhettningen förbyttes i en lågkonjunktur. Det är det priset vi nu får betala för många års försummelser, då utvecklingskraften tilläts att försvagas. Det trendbrott till det sämre i sysselsättningsläget som inleddes hösten 1990 har alltså fortsatt. Allvaret i dagens situation framgår av arbetslöshets och varselsiffror men också av det förhållandet att antalet sysselsättningstillfällen fortsätter att minska. Värst är det inom industrin. 170 000 industrijobb har försvunnit under den senaste treårsperiopden. Arbetslösheten kommer under hösten 1992 att ligga runt 5%. Den öppna arbetslösheten har minskat något under september, men prognosen för 1993 är en arbetslöshetssiffra på i genomsnitt runt 7%. Även varslen ligger kvar på en hög nivå, och det är en fortsatt låg efterfrågan på arbetskraft. Jag tror ändå, herr talman, att vi bör ha ett litet större perspektiv när vi ser på den här mycket allvarliga situationen. Det finns anledning att begrunda att välfärdsstaten Sveriges situation i förhållande till andra länders ändå kan bedömas som gynnsam. I stora delar av vår värld saknar människor arbete, vettiga bostäder och i många fall dessutom bröd för dagen. Det finns anledning att ha detta i minnet när dagens problem i Sverige diskuteras. Vi har en kris, men det är en kris på en hög nivå. Med liberala utgångspunkter är kampen mot arbetslöshet något som har den högsta prioriteten från samhällets sida. Inte minst sociala skäl talar för att kampen mot arbetslösheten måste föras på alla fronter. En påtvingad sysslolöshet och upplevelsen av att inte vara efterfrågad inger mindrevärdeskänslor. Det kan gå förfärande snabbt att hamna i apati, kraftlöshet och bristande livslust. Alkohol och drogmissbruk ligger inte långt borta. Samhället har därför ett stort ansvar för att förhindra sociala skador. Jag tycker att det är viktigt att vi erinrar oss följande ord i regeringsförklaringen: ''Kampen mot arbetslösheten följer tre huvudlinjer. Den första är att angripa de strukturella orsakerna, klara kostnadsläget och stärka Sveriges ställning som ett attraktivt investeringsland. Bara därigenom kan nya riktiga jobb skapas. Den andra är att tidigarelägga offentliga investeringar. Den tredje är att förnya och effektivisera arbetsmarknadspolitiken.'' Genom den uppgörelse som nu har skett har man vidtagit nödvändiga åtgärder. I allt väsentligt är uppgörelsen bra. Jag tycker också att det är bra -- och även detta säger jag från liberala utgångspunkter -- att det på plussidan sker en satsning just på arbetsmarknadspolitiken och på handikappområdet. Det är framför allt på dessa två områden som insatserna görs. På minussidan är det en begränsning rakt över. Jag känner också att det är riktigt att åtgärderna har den bredden när vi nu ändå måste dra in. Arbetsmarknadspolitiken i sig skapar inga nya och varaktiga jobb. För den uppgiften krävs det en politik som utvecklar framgångsrika företag och hållbar tillväxt och som motverkar misshushållning med människor och miljö. Utvecklingen på arbetsmarknadsområdet är ändå alarmerande. Vi är på väg mot en kostnad av ca 45 miljarder kronor om året för kontant arbetsmarknadsstöd, dvs. nästan 1 miljard i veckan. En sådan situation måste undvikas. Även om det finns anledning att ifrågasätta den överbryggningspolitik som fördes av den tidigare regeringen och man fjärmar sig från den, kan det i dagens läge ändå finnas skäl att vid sidan av andra åtgärder fundera på någon form, kanske rent av en bättre form, av överbryggningspolitik. Jag sade inledningsvis att det inte fanns anledning att ägna så stort utrymme åt det förgångna. Men man kan ändå erinra om den budgetproposition som den dåvarande socialdemokratiska regeringen lade fram våren 1991. I den propositionen talade dåvarande arbetsmarknadsministern varmt för att regeringens förslag till medel för arbetsmarknadspolitiska åtgärder i första hand skulle användas till utbudsstimulerande åtgärder, dvs. för utbildningsinsatser, men också för jobbsökaraktiviteter m.m. Oavsett omfattningen av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna skulle de utbudsstimulerande åtgärderna stärkas. ''Sysselsättningsskapande åtgärder såsom beredskapsarbeten bör användas restriktivt'', hette det i den propositionen. Detta sagt i början av 1991, trots att stormvarning hade utfärdats under hösten 1990, när varselsiffrorna pekade rakt uppåt. Därför känns den varning som vår socialdemokratiske ordförande i arbetsmarknadsutskottet har gett på något sätt litet sent påkommen, litet nattstånden. En fortsatt blick i backspegeln på den socialdemokratiska regeringens sista månader visar att den beredskap man har efterlyst på annat håll inte fanns i den egna regeringskretsen. Man avfärdade de medel som man nu säger sig förorda. Ingela Thalén sade att hon hoppas att riksdagen skall ha handlingsfrihet att agera. Jag vill instämma i att det är en riktig principiell hållning. Det jag har citerat visade att arbetsmarknadsutskottet på den punkten korrigerade den förra regeringen beträffande den arsenal man skulle använda. Vi hade alltså inte den snäva syn på arbetsmarknadspolitiken som den socialdemokratiska regeringen hade meddelat i sitt förslag till riksdagen. Jag vill alltså mer som ett svar än en replik till Ingela Thalén säga: Låt oss fullfölja den goda tradition som vi har haft i arbetsmarknadsutskottet, att göra sakpolitiska uppgörelser när vi har funnit samstämmigheten. Jag tror också att det finns anledning att stryka under det någon har varit inne på, nämligen att byråkratin måste snabbas upp när vi nu gör insatser på olika områden. Det finns en senfärdighet som gör att arbeten inte kommer i gång. Därför bör man se upp med det. Denna tröghet kan få ödesdigra följder, nämligen att man förlänger och förstorar en redan svår arbetslöshet. Herr talman! Finns det då inga ljusglimtar i det besvärande mörkret? Jovisst. Jag tror att vi skall notera den nedväxling av inflationstakten som har skett. Genom den arsenal som arbetsmarknadspolitiken nu förfogar över har vi bättre förutsättningar än många andra länder att stå rustade inför en konjunkturuppgång. Jag tror alltså att den läxa vi har lärt oss, och som vi måste lära oss, är att det inte finns några genvägar till en förändring och förbättring om vi inte är beredda att underkasta oss vissa elementära saker. Vägen till fortsatt välfärd, som kan hävdas och värnas, är att vi stimulerar arbete, sparande och nyföretagande. Här behöver vi också vara öppna för okonventionella lösningar. Herr talman! Jag tycker att den uppgörelse som har träffats mellan Socialdemokraterna och regeringen har öppnat vägen. Vi ser fram emot ytterligare förslag från regeringens sida.
Herr talman! Jag lyssnade och lyssnade för jag tänkte att jag skulle få höra ett förslag i någon riktning. Anförandet var en genomgång av hur det historiskt har sett ut. Grundelementen för hur man långsiktigt skall få mer arbete och fart på våra företag beskrevs. Men hur skall vi lösa problemen i det korta perspektivet? Finns det inte några bidrag i det avseendet? Elver Jonsson nämnde att det snart kostar en miljard i veckan i kontant arbetsmarknadsstöd. Delar Elver Jonsson vår uppfattning att man skall försöka att få något konkret utfört för de pengarna?
Herr talman! Kort kan jag väl säga att Bo Jenevall väl inte var inne då arbetsmarknadsministern talade. Han anmälde en hel rad insatser och det sätt man skulle hantera dem på. I den delen står jag helt bakom det arbetsmarknadsministern och regeringen tänker sig. Jag tyckte att jag kom in så pass sent i debatten att det då var viktigare att ge ett och annat historiskt perspektiv samt en beskrivning av hur vi långsiktigt skall hantera problemen. Kortsiktigt dras det nu på med så mycket gas som jag tror att samhällsmaskineriet orkar med. Men det finns en hel del som kan snabbas upp. Jag nämnde just den byråkratiska gången. Däremot har jag kanske inte hittat så många nya uppslag från herr Jenevalls parti.
Herr talman! Jag var i allra högsta grad inne i kammaren, eftersom jag förde debatt med arbetsmarknadsministern. Jag ställde en hel del frågor och fick också en hel del svar. Jag har stor respekt för det som görs, för svårigheterna och bekymren. Men jag tycker att vi allihop skall hjälpas åt att försöka finna annorlunda, även kortsiktiga lösningar. Varje människa man kan få ut i arbetslivet eller ge någon meningsfull sysselsättning är mycket viktig. Vi måste verkligen anstränga oss att vara okonventionella. Jonsson och Folkpartiet att man skall försöka att effektivisera användningen av pengarna i stället för att betala ut kontant arbetsmarknadsstöd?
Herr talman! Det var det jag sade i mitt anförande. Eftersom Bo Jenevall inte har hört det ber jag honom att läsa det. Där har jag svarat på det som han efterlyser nu i efterhand.

Herr talman! Arbetslinjen ligger fast. Återigen har detta slagits fast i debatten här i kammaren, liksom det gjordes i regeringsförklaringen vid riksmötets början i förra veckan. Enligt kristdemokraternas synsätt har ett arbete ett värde i sig. När man tar del av de erfarenheter arbetslösa har av att förlora en anställning, förstår man bättre sanningen i detta. Ett arbete har ett värde i sig. Många gånger hör vi hur en arbetslös liksom förlorar grundstenen i sin tillvaro. Synen på sig själv och sitt värde som människa förändras. Från att ha varit nyttig och behövd går man till att bli på något sätt överflödig och onyttig. Den sociala trygghet som gemenskapen i ett arbetslag ger bryts upp och ersätts av osäkerhet, ja kanske rent av av apati. Ännu svårare torde det vara för ungdomar som drabbas av arbetslöshet. Alltför många av dessa får aldrig chansen att etablera sig på arbetsmarknaden och får därmed inte möjlighet att skapa en socialt stabil situation. Att gå från skola/utbildning direkt ut i arbetslöshet är förmodligen något av det svåraste en ung människa kan råka ut för. Herr talman! I Katekesen säger Luther på något ställe att ''arbete befordrar hälsa och välstånd och förhindrar många tillfällen till synd''. Det är ett ovedersägligt faktum att vårt välstånd har byggts upp genom arbete, för många av oss genom hårt arbete. Såvitt jag kan förstå är det heller ingen av oss här i kammaren som ifrågasätter detta, lika lite som att vi för att behålla och vidareutveckla välståndet även i framtiden måste arbeta och därtill måste vara effektivare. Vi kristdemokrater hävdar att det är i den lilla, nära gemenskapen, i familjen, som synen på och inställningen till arbete grundläggs. Arbete är något positivt. Det inte bara ger gemenskapen ekonomiska förutsättningar för existens och välstånd. Det är dessutom en mycket viktig del i det sociala mönster som den lilla gemenskapen utvecklar inom sig respektive involveras i. Det är i familjekretsen den solidaritet bäst utvecklas som behövs för att en människa skall fungera i en arbetsgemenskap. Det måste till en solidaritet, eller om man så vill förståelse för att en icke oväsentlig del av vårt arbete går åt till att befrämja vårt gemensamma bästa. Mycket av det är vad vi i dagligt tal kallar välstånd. Herr talman! Det har under förmiddagen här i kammaren debatterats riktlinjer och syn på den ekonomiska politiken. Jag vill för min del deklarera att för oss kristdemokrater har den del av den ekonomiska politiken som kallas arbetsmarknadspolitik sin viktigaste uppgift i att åstadkomma en väl fungerande arbetsmarknad för alla. Statens/politikernas primära uppgift är ju inte att driva verksamheter och att på det sättet skapa jobb. Nej, vår uppgift är att skapa och att övervaka spelreglerna för aktörerna på marknaden, men vi bör mest möjligt undvika att delta i spelet. Just nu är en av de allra viktigaste uppgifterna att småföretagens möjligheter att verka och producera underlättas. Här har regeringen vad gäller skattefrågor redan vidtagit en hel del åtgärder som på sikt kommer att ge resultat. Det är bra. Det som behövs är att kostnadsnivån ytterligare sänks, så att konkurrensförmågan ökas. Eftersom många av dessa småföretag är direktexportörer och andra är underleverantörer till exporterande företag, har kostnadsnivån en avgörande betydelse för företagens utveckling. Jag skulle vilja säga till Hans Andersson att problemet för företagen inte är att producera varor och tjänster. Det kan man alltid ordna. Problemet är att sälja. Om det sker med fel pris är man snart ute. Kostnadsnivån måste komma rätt för att det hela skall fungera. Jag vill också markera den stora vikt vi kristdemokrater lägger vid att arbetsmarknadens parter besinnar situationens allvar och sluter löneavtal på en för alla, för landet ansvarsfull nivå. Felaktiga avtal kan helt ödelägga det ekonomiska förtroende som de båda krispaketen har byggt upp. I den utredning som just nu arbetar med frågor om arbetsrätten heter det i direktiven att de små företagens intressen särskilt skall beaktas. Det är bra, för att inte säga nödvändigt. En hel del av arbetsrättens lagar är utformade för att fungera på stora företag, på arbetsplatser där facket är välorganiserat och oftast mycket starkt. Lagarna nästan förutsätter att det på varje arbetsplats finns fackligt anslutna arbetstagare och att kollektivavtal har tecknats. Detta speglar inte särskilt väl förhållandet på arbetsmarknaden, där t.ex. en tredjedel av alla verksamma jobbar i företag med högst 19 anställda -- ett annat mått är att 99 % av alla företag, jordbrukare undantagna, är små eller medelstora. Ändå sysselsätter dessa företag 60 % många av dessa företag har arbetstagarna valt att inte tillhöra något fack. I det första krispaketet berörs just denna utrednings arbete i en av protokollets paragrafer. Det sägs där att eventuella förändringar i arbetsrätten skall föregås av samråd i förtroendefull anda. Det är min och kristdemokraternas förhoppning att utredningen kan arbeta just på detta sätt. Men det innebär inte att den skall avstå från att föreslå de förändringar som utredningsarbetet leder fram till. Direktiven är inte ändrade och kommer, såvitt jag vet, inte heller att ändras. Och i dessa anvisas flera områden där, om jag får använda uttrycket, balanspunkten mellan facket och företagaren bör flyttas. Jag kan försäkra Hans Andersson att det inte behövs något långt samtal med en liten företagare förrän man förstår att nuvarande lagstiftning behöver ses över. Vi kristdemokrater anser vidare att det är av avgörande betydelse för svensk industri hur det går för de små och medelstora företagen. Ett enkelt tankeexperiment visar det. Om vart och ett av alla dessa företag ginge så bra att de kunde anställa ytterligre en arbetstagare, skulle hela vår arbetslöshetskris vara ett obehagligt minne blott. Herr talman! Det har sagts förut, och det kan sägas igen att dagens arbetsmarknad är mycket bekymmersam. Med dagens rekordhöga arbetslöshet på bortåt 300 000 människor, trots att nästan 100 000 är i arbetsmarknadsutbildning och inemot 46 000 ungdomar i ungdomspraktik, ser det inte särskilt ljust ut. En av orsakerna härtill är det faktum att näringslivet de senaste fyra åren förlorat ca 220 000 arbetsplatser på grund av bl.a. en alltför hög kostnadsnivå. Och än tycks inte botten vara nådd när det gäller arbetslösheten. Arbetsförmedlingarna gör nu storartade insatser och jobbar på spräng för att få ut så många som möjligt i bl.a. utbildning. Den nedgång som under september/oktober noterats kan nästan helt och hållet tillskrivas den nya ungdomspraktiken. Åtgärden tycks i allt väsenligt fungera som den är tänkt, och vi kan förvänta oss att antalet ungdomar i praktik kommer att öka kraftigt under kommande vinter. Problemet är att ungdomspraktiken är tidsbegränsad. Och den bör så vara. Om den får verka för länge, kan oönskade effekter åtadkommas på arbetsmarknaden. Därför ingick i riksdagsbeslutet att en utvärdering skall ske av hur denna nya åtgärd fungerat. Den utvärderingen väntar jag på. I det första krispaketet ingick en kraftig satsning på arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det är bra. Satsningar på utvidgade utbildningsmöjligheter för ungdomar är mycket bra. Andra angelägna satsningar är beredskapsarbeten och tidigarelagda investeringar i infrastruktur. Tyvärr kommer det att behövas ytterligare pengar för att klara att stå emot arbetslösheten den närmaste framtiden. Det kommer tyvärr att kosta att hävda arbetslinjen. Det finns också en del positiva drag också i den här krissituationen. Bo Jenevall efterlyste nya, otraditionella åtgärder. Sådana finns. Jag har t.ex. lärt känna ett projekt i ett län där högutbildade, välavlönade mellanchefer och med dem jämställda gått samman och hjälpt varandra både till nystartande av en rad småföretag och till nya anställningar på i stort sett samma kunskapsnivå, om än med en något lägre lönenivå. Så många som genomsnittligt åtta av tio av dem som hitintills varit involverade i projektet har lyckats få en ny start. Jag har hört mig för med andra län, och det visar sig att liknande projekt finns på flera håll i landet. Jag välkomnar därför de pengar som i krispaketen avsatts till s.k. otraditionella insatser. Jag vill avsluta med en förhoppning om, herr talman, att vi när oron på valutamarknaderna dämpats en del, när räntenivåerna börjat komma ned på överlevbara nivåer och när vi fått ett något lugnare parlamentariskt läge mycket snart kan börja skönja ljuset i tunneln genom att den internationella konjunkturen vänder uppåt igen. Utöver inhemska ansträngningar behöver vi också den hjälpen för att ett bra land skall bli ännu bättre att leva och bo i.

Herr talman! Det Hans Andersson säger om Luther och det syndfulla beteendet får stå för hans räkning. Det är svårt många gånger för ungdomar som inte får ett arbete, inte får en chans att skolas in i den miljö som en arbetsgemenskap är. Därför kan det gå snett för dem. Det hade varit intressant, Hans Andersson, att få höra något om marknaden och det faktum att företag ligger för högt i kostnadsnivå för att kunna sälja. Det var inte vad jag hörde. Jag hörde bara att det skall produceras och att det skall tillverkas. Vem som skall köpa allt och hur det skall gå till nämndes inte. Hans Andersson talar om skrämda småföretagare. Jag har mött dem, Hans Andersson. De har känt sig i underläge när en facklig centralorganisation trycker på, när en facklig centralorganisation utvecklar all sin maktapparat för att få igenom t.ex. en turordning. Det är inte att undra på om man då är skrämd. För min del menar jag inte att vi skall fläcka facket. Det är fråga om, som jag sade nyss, att förskjuta balanspunkten så att vi får en riktig balans. Jag nöjer mig med detta.

Herr talman! Om jag och mina fyra barn handlar och vandlar inom familjen, och barnen byter cyklar -- barnen är numera vuxna och utflugna -- ökar inte detta familjens totala resurser. Den familjemedlem som säljer sin arbetskraft på arbetsmarknaden utanför familjen kan då få litet mer att förfoga över och på det sättet ett större utrymme. På samma sätt måste vi i Sverige öka våra möjligheter genom export, och det är där som kostnadsnivån kommer in. Regeringen och Socialdemokraterna har genom krisöverenskommelsen visserligen dragit in på möjligheten till intern konsumtion i Sverige. Men det viktiga är att vi stärker vår konkurrensförmåga gentemot utlandet.

Herr talman! Det var välgörande att höra Harald Bergström. Jag instämmer i mycket av det som han sade. Jag vill egentligen anknyta till det som Harald Bergström sade om att det görs en hel del ute i landet. Det finns olika grupper som tar egna initiativ, och det är väldigt bra. Naturligtvis skall detta uppmuntras. Jag omnämnde en motion i mitt tidigare anförande. Denna motion ledde till att man gjorde en experimentsatsning på 15 miljoner nere i Malmö just i syfte att åstadkomma det som vi motionärer föreslog, nämligen att man skulle använda lediga experter för att hjälpa människor i Baltikum. Detta borde sättas litet mer i system. Det finns i dag stora skaror av kvalificerad arbetskraft som är arbetslediga. Arbetsmarknadsministern är tyvärr inte kvar här i kammaren, men vi har fört den här diskussionen tidigare. Jag instämmer helt i det som sades om fackföreningsproblemen. De centrala fackföreningarna har alltmer fjärmat sig från sina medlemmar, vilket man får höra när man är ute och träffar folk. Jag tror att fackföreningarna glömmer bort att också de arbetslösa är medlemmar.
Herr talman! Jag vill bara komplettera det som Bo G. Jenevall sade om att det jobbas och tänks mycket bland de arbetslösa och dem som arbetar på arbetsförmedlingar. Det projekt som jag tidigare nämnde har jag tidigare diskuterat med ministern. Jag välkomnar mycket just otraditionella insatser för att stödja olika initiativ. Även arbetsmarknadsminister Börje Hörnlund ser mycket positivt på sådana insatser. Jag blev väldigt glad när jag hörde mig för runt om i landet och fann att det förekom sådana här initiativ. Det fanns möjligheter. Man sitter inte bara och väntar. Ofta är det som det heter i ordspråket: Nöden är uppfinningarnas moder. Jag litar på att det händer mer än vad vi får reda på.
Jag vill erinra om de debattregler som nu gäller. Ett statsråd har rätt att tala i högst tio minuter, en ledamot i högst sex minuter. Replik kommer av den fungerande talmannen att medges endst till dem som blir angripna i debatten. Med hänsyn till det mycket stora antalet anmälda talare kommer tjänstgörande talman därutöver att omedelbart avbryta en talare, om taletiden överskrides.

Herr talman! Det är knappast någon överdrift att påstå att den svenska flyktingpolitiken befinner sig i en kris, en krissituation framkallad av regeringens oförmåga att hantera uppkomna situationer. En granskning av regeringens flyktingpolitik visar brist på både helhetssyn och insikt. Flyktingpolitiken präglas av ovilja eller oförmåga att fatta beslut. Att flyktingpolitiken handhas av det parti som har denna som hjärtefråga märks inte. Besluten fattas inte förrän regeringen står vid vägs ände, och man är då varken generös eller human. Det här är inte bara ett politiskt misslyckande, utan också ett ekonomiskt. Regeringens valhänta hantering kostar samhället miljarder. Inte sedan andra världskriget har Sverige tagit emot så många asylsökande som nu. Över 75 000 personer finns inskrivna på slussar och förläggningar, och av dem är drygt 55 000 personer från f.d. Jugoslavien. Nu först fattar regeringen beslut om att införa viseringsplikt för flyktingar från Serbien, Montenegro och Makedonien, samtidigt som det införs viseringsfrihet för flyktingar från Bosnien Herzegovina. Det är bra, men detta skulle ha gjorts tidigare. Regeringen fattar beslutet med en elegant hänvisning till FN:s beslut om att inte låta regeringen i Belgrad företräda Jugoslavien. Skall man tolka beslutet så, att om FN inte vidtagit några åtgärder, hade inte heller regeringen gjort det? Många av dem som sökt asyl kommer inte att ha tillräckliga skäl för att få stanna här. Vi vet av erfarenhet att de som får nej i första instans, dvs. av Utlänningsnämnden. Hos Utlänningsnämnden väntar redan i dag över 7 000 ärenden på att behandlas, dvs. det rör sig lågt räknat om 14 000 personer. Många har väntat länge och kön kommer att växa. I går informerade generaldirektören för Utlänningsnämnden utskottet om det aktuella läget och om situationen inför de närmaste åren. Även om nämnden har höga ambitioner, ingav generaldirektörens föredragning inte något större hopp om förkortade handläggningenstider inom den närmaste framtiden. Detta är regeringen medveten om, och det är därför som man tar bort treterminsregeln. Nu skall det inte längre tas någon hänsyn till barnens situation. Det blir barnen som får betala för regeringens oförmåga att fatta beslut i tid. Herr talman! Det fanns tidigare här i kammaren en någorlunda samsyn på invandrar och flyktingpolitiken. Folkpartiet mälde sig emellertid ur gemenskapen och man ville framställa sig som mer human och mer generös än man var inom andra partier. Om inte verkligheten och kartan stämde överens, var det Folkpartiets karta som gällde. Att införa visum var att hindra människor från att fly. Dokumentlösheten var heller inget problem. Det fanns för Folkpartiet över huvud taget inga problem i flyktingpolitiken, annat än möjligtvis den socialdemokratiska regeringen. Man gjorde som strutsen. Man körde helt enkelt huvudet i sanden, såg inget, hörde inget och på det viset behövde man inte diskutera verkligheten. När ni nu tvingas att se verkligheten sådan den är och när ni inte längre kan köra eget race, kanske det går att få till stånd den nyanserade och konstruktiva diskussion om den framtida invandrar och flyktingpolitiken som är nödvändig. Det räcker inte med att enbart diskutera utlänningslagen och själva mottagandet av flyktingar. Det räcker inte heller med att lappa litet här och litet där. Det behövs en helhetssyn och ett helhetsgrepp på invandrar och flyktingpolitiken, både nationellt och internationellt. Det behövs också ett samarbete för att bekämpa den alltmer växande främlingsfientligheten.

Herr talman! Att tala om flyktingpolitik i Sverige är i dag känsligt. Människor har olika åsikter, och det är naturligt. Att diskutera flyktingpolitik i ekonomiska termer är svårare. Att prioritera mellan flyktingar och svensk välfärdspolitik anses populistiskt. Men varför skall det vara tabu att tala om kostnaderna för vår flyktingpolitik eller vår biståndspolitik? Svenska folket är generöst, vilket syns inte minst när det inträffar stora katastrofer ute i världen, men vi måste se upp, så att inte generositeten byts mot aggression och fientlighet. Vad är det då som har gått snett? Varför har vi i Sverige fått en flyktingström med 60 000 asylsökande hittills under 1992, medan Danmark bara har fått en tiondel? Under tredje kvartalet 1992 kom det 35 000 asylsökande, dvs. lika många som under hela 1991. Inser inte regeringen att läget är ohållbart? Orsaken är att vi har sänt ut fel signaler. Den svenska regeringen har inte talat klarspråk. Man borde ha sagt att den som söker asyl i Sverige och kommer från det forna Jugoslavien med stor sannolikhet kommer att få sin ansökan om asyl avslagen. Men eftersom det kan finnas en och annan med flyktingstatus, säger man inte detta, utan man låter alla leva i tron att deras asylansökningar kommer att bli positivt behandlade. Detta är ett bedrägeri mot alla asylsökande, och man lurar dem att överge allt. Det är inhumant att inte tala omsanningen redan från start, nämligen att de flesta inte kommer att få asyl. Vem tror att kosovoalbanerna och bosnierna skulle överge allt och åka 200 mil genom Europa till ett land, där de bara får stanna en kort tid? De har naturligtvis trott att de skulle få stanna för gott. Nu har regeringen sent omsider börjat att inse vilka kostnader man har dragit på de svenska skattebetalarna. Man inför visumtvång för mäniskor från Serbien och Montenegro. Beslutet är bra, och det ger en signal att Sverige inte är vidöppet för flyktingar. Svenska skattebetalare kan dock med fog beklaga att regeringen inte har fattat det här beslutet långt tidigare. Antalet asylsökande håller på att korka igen hela asylmottagandet. Innan året är slut lär vi ha 100 000 asylsökande. Vad detta kostar varken vill eller kan någon berätta, men vi kan ju jämföra Invandrarverkets anslagsframställningar som tredubblats från början av 90-talet till beräknade 10,8 miljarder för 1993/94. Till detta kommer en mängd andra kostnader för sjukvård, domstolar, polis, utbildning och mycket annat. Vi måste få veta sanningen om de totala flyktingkostnaderna, inte bara Invandrarverkets kostnader. Först då kan vi diskutera om våra prioriteringar är de rätta. Svenska politiker synes vara mer besjälade av internationell solidaritet än av omsorg om svenska medborgare. Jag motsätter mig inte internationell solidaritet, men när vi börjar att nedrusta vårt välfärdssamhälle är det på sin plats att granska kostnaderna för vår generositet -- kostnaderna för flyktingpolitik och välstånd. Vad skall vi då göra? Jag anser att bara de som är Genèvekonventionsflyktingar skall kunna få permanent uppehållstillstånd. Tyskland är nu ett av de länder som överväger detta. Många andra länder lär följa efter. De som flyr från krig och förstörelse, t.ex. bosnierna, ges tidsbegränsade uppehållstillstånd och skall återvända så snart det inte föreligger ett skyddsbehov. Regeringen har redan slopat den s.k. treterminsregeln. Man var så illa tvungen. Med nuvarande handläggningstid skulle annars väldigt många ha kunnat åberopa treterminsregeln och fått stanna i Sverige trots att de saknar skyddsbehov. Även mycket annat behöver ändras i den svenska flyktingpolitiken. Förslag om att inte kunna ta barnfamiljer i förvar är ju orimligt. Om barnfamiljen håller sig undan kan ju avvisning inte verkställas. Upphävandet av Luciabeslutet från 1989 har också gett fel signal. Anhöriginvandringen borde begränsas till att endast gälla make/maka och deras barn. Så är det inte i dag. Rätten att få arbeta på öppna arbetsmarknaden om man inte har fått beslut inom fyra månader ger också fel signal. 3 000 makedoner kom hit i juli, mera för att söka arbete än för att söka asyl. Många av dessa har frivilligt åkt tillbaka. De får då sin hemtransport betald, men detta är ju självfallet billigare än att de ramlar in i den svenska asylbyråkratin. Att Sverige för en mycket generösare flyktingpolitik än de flesta andra länder framgår av att vi år 1991 biföll 50 % av alla asylansökningar. Motsvarande siffror för 1991 var för Holland 20 %, för Frankrike 15 % och för Schweiz 5 %. Jag kan tänka mig att siffran för Norge är ungefär densamma som för Sverige. Alla vet att internationell hjälp på plats hjälper fler än om vi lämnar hjälpen här i landet. För att klara flyktingsituationen i Jugoslavienområdet över vintern erfordras bidrag på omkring 1 miljard kronor. Betänk att den svenska flyktingmottagningen kostar mer än en halv miljard kronor i månaden. Det skulle vara mångdubbelt billigare för Sverige att betala hela den internationella hjälpinsatsen om vi på det sättet kunde reducera flyktingströmmarna till Sverige. Ett bra sätt att hjälpa alla dem som nu väntar på ett asylbeslut och kan förvänta sig ett negativt sådant, t.ex. kosovoalbanerna, vore att ge dem en starthjälp i sitt hemland. Det är bra för dem -- de får biljett och ett startbidrag i stället för bara en hemresetransport. Det är bra för oss -- det innebär lägre förläggningskostnader och frigörande av handläggarresurser. För att få bukt med kriminaliteten kring flyktingförläggningarna borde vi omedelbart utvisa de asylsökande som begår brott här i landet. Om de asylsökande vet detta reduceras brottsligheten drastiskt. Man borde självfallet direktavvisa alla identitetslösa. De flesta hade ju ID-handlingar under resan till Sverige, men för att försvåra den svenska utredningen slänger de handlingarna innan de når svensk mark. ID-kontrollen skulle förbättras väsentligt om man tog fingeravtryck av de asylsökande vid deras ankomst till Sverige. Disciplinstraff i form av minskade dagbidrag bör införas för dem som inte följer de regler som gäller på slussar och förläggningar. Det som förstörs skall återbetalas. För att spara pengar vill vi också reducera socialbidragen under de två första åren för dem som fått uppehållstillstånd. Vi vill vidare halvera dagbidragen för dem som har helpension på flyktingslussar och göra motsvarande reduceringar för dem som står för sina matkostnader själva. Vi vill få bort kostnaderna för hemspråksundervisningen. Låt invandrarorganisationerna själva sköta den med egna medel. Acceptera slutligen inte att flyktingar som fått permanent eller temporärt uppehållstillstånd får flytta runt i landet med bibehållna bidrag. För att möjliggöra en effektiv kommunal planering bör man inte acceptera att den som erhållit en kommunplacering kort därefter beger sig till någon annan kommun, främst någon storstadskommun. Den som ändå gör det -- det är ju svårt att hindra någon från att lämna sin ort -- bör fråntas alla bidrag och få klara sin försörjning på egen hand. Slutligen: Ge en parlamentarisk utredning i uppdrag att lämna förslag på en vettig flyktingpolitik för framtiden. En av många frågor man i så fall borde belysa är överklaganderätten.

Herr talman! ''Exterminate all the brutes'', eller som författaren Sven Lindqvist har valt att översätta det i sin nyligen utkomna bok, ''Utrota varenda jävel''. Det som Sven Lindqvist gör är att ge en mycket informativ tillbakablick på det historiska arvet i Europa när det gäller utrotning av, som man ansåg, lägre stående raser och folk när de europeiska staterna byggde upp sina imperier. Tankegångar om européernas överlägsenhet gentemot andra folk har från tid till annan fått legitimitet, och författaren säger i sin bok: Ännu har inte de hungriga och desperata miljardernas tryck blivit så starkt att världens mäktiga ser utrotning och undergång som den enda möjliga lösningen, och självklara lösningen. Men den dagen är inte långt borta, därför studerar jag historien. Det som alltför sällan förekommer i den flyktingpolitiska debatten är flyktens orsaker, trots att det perspektivet alltid borde vara med. Diskussioner om följande förekommer sällan: Hur skall vi kunna påverka och förändra det faktum att det på så många håll i världen finns ett överskott av vapen och ett underskott av demokrati? Hur skall vi kunna påverka den orättvisa världshandeln? Vilka initiativ skall vi ta för att öka möjligheterna för exempelvis kosovoalbanerna att stanna i sitt hemland? Att förenkla och krympa flyktingdebatten till snävt avgränsade områden som brottslighet, visumtvång och dagbidragens storlek löser inte något av de grundläggande problemen. De fora där vi i ett större sammanhang kan samarbeta och försöka ändra på missförhållanden i vår omvärld är de internatnionella sammanslutningar som vi har. FN, ESK, dvs. processen för säkerhet och samarbete i Europa, och Europarådet. Jag vill här beröra ESK. Vid ESK:s möte i Helsingfors, som hölls under våren 1992, kunde man bl.a. enas om att tillsätta en högkommissarie, vars arbetsuppgifter bl.a. skulle vara att bygga upp ett slags ''early warning system'' med ett konfliktcentrum. Men Högkommissarien har inte kunnat börja sitt arbete ännu. Det har stannat vid att man för diskussioner om vilka resurser han skall få till sitt förfogande. Jag har en bestämd känsla av att Europarådet, som anser sig ha ensamrätt på frågor om mänskliga rättigheter, finns i bakgrunden som en bromskloss. ESK är även det forum som vi i Vänsterpartiet anser vara det bästa när det gäller att utarbete mekanismer för att hantera situationer liknande den som vi nu upplever med stora flyktingströmmar från det forna Jugoslavien. Högkommissarien skulle kunna vara den som på ett naturligt sätt tar ansvaret för det arbetet. Sverige tar över ordförandeskapet inom ESK i december. De här frågorna måste föras med kraft. Det är mycket frustrerande när man konstaterar att antalet oroshärdar, konflikter och krig ökar så snabbt, medan försöken att möta den utvecklingen går så långsamt. Inför Sveriges övertagande av ordförandeskapet inom ESK i december bör arbetet i och kraven på ESK kraftfullt backas upp av alla politiska partier, och i detta sammanhang behövs det en nationell samling. Herr talman! Vänsterpartiet är av princip emot visumtvång. Den uppfattningen har vi tidigare delat med Folkpartiet. FN, ESK, EG, Europarådet och här i Sveriges riksdag har man fördömt det utrensnings och erövringskrig som pågår i det forna Jugoslavien. När vi nu skickar tillbaka krigsvägrare, bryter vi då inte mot de resolutioner som är antagna? Och vilka signaler sänder vi till serberna med vårt ställningstagande? Ministern sade även förra torsdagen i sin information här i kammaren att i den mån vi från Sveriges sida kan hjälpa människor med skyddsbehov genom att tillämpa generösa visumregler skall vi göra det. Om en flykting från Kosovo kommer till en svensk ambassad i något av grannländerna, kommer den svenska bedömningen då inte att bli att det landet är första asylland och att det är där som flyktingen skall stanna? Om situationen i Kosovo förvärras till en väpnad konflikt, kommer ministern då att snabbt ta initiativ för att avskaffa visumtvånget?

Herr talman! Jag deltog i UNHCR:s årsmöte i Genève förra måndagen. I sitt inledningsanförande rapporterade FN:s flyktingkommissarie om den aktuella flyktingsituationen i världen. Hennes besked var att antalet flyktingar i världen har ökat under det gångna året. Situationen är värst i Afrika. I Somalia, som hemsöks av grymma inbördes konflikter och svält, har en femtedel av befolkningen sökt asyl i näraliggande länder. Torkan har tvingat människor att lämna Malawi och Zimbabwe. Västafrikas flyktingsituation är oförändrad. I Asien är den största flyktinggruppen fortfarande den som kommer från Afghanistan. Till Bangladesh, ett av världens fattigaste länder och som drabbas av naturkatastrofer gång på gång, har 265 000 människor flytt från Burma. I Sydostasien är situationen något ljusare. Flyktingar återvänder nu till Vietnam, Laos och Kambodja. Likaledes är antalet återvändande större än antalet människor som ger sig av på flykt i Centralamerika. Sverige bidrar efter förmåga substantiellt till att lindra nöden och ge skydd åt de människor som tvingats lämna sina hembygder. Europa har under det senaste året på ett mycket tragiskt sätt fått bekräftat att flyktingproblemen inte är ett avlägset u-landsfenomen. Över 2,5 miljoner människor har tvingats lämna sina hem till följd av den ofattbart tragiska konflikten i det forna Jugoslavien. Flera väntas under kommande vinter. Omkring 70 000 personer har sökt sig till Sverige under det gångna året. Merparten kommer från det forna Jugoslavien. Antalet asylsökande från andra länder har fortsatt att minska. Även om påfrestningarna är stora i Sverige, bär vi en liten del av de påfrestningar som de stora flyktingströmmarna för med sig. De problem vi brottas med i Sverige, som naturligtvis inte skall negligeras, kan inte jämföras med det lidande de flyende människorna utsätts för. Svält, våld, förtryck och död hör till vardagen. Behovet av internationella insatser för att hävda mänskliga rättigheter och bidra till ekonomisk utveckling kan inte nog understrykas. Det är en förutsättning för att förhindra att människor tvingas fly. Även den europeiska situationen måste mötas internationellt. Det är viktigt med en internationell närvaro i Jugoslavien, dels för att ge uppmärksamhet åt brott mot de mänskliga rättigheterna, dels för att ge skydd och humanitär hjälp. Sverige deltar aktivt i detta arbete. Vi har hittills i år bidragit med och utlovat kontanta bidrag med sammanlagt 230 miljoner kronor till UNHCR. Som jag meddelade i kammaren i torsdags arbetar regeringen också aktivt med att få fram en mekanism för ett gemensamt europeiskt ansvarstagande vid massflyktssituationer. Det sker bl.a. inom den s.k. Wienprocessen, hos FN:s flyktingkommissarie, när vi möter EG och i ESK, där vi i december övertar ordförandeskapet. Möjligen har erfarenheterna från den jugoslaviska krisen understrukit behovet av ett sådant gemensamt ansvarstagande från de europeiska staterna och därmed också ökat möjligheterna att nå fram till ett resultat. Herr talman! Den svenska flyktingpolitiken är under omvandling. Regeringen vill fokusera på skyddsbehovet vid bedömningen av vem som skall få stanna i vårt land. Det var bl.a. bakgrunden till upphävandet av det s.k. 13 december-beslutet. Det var också bakgrunden till avskaffandet av den praxis som gällt vid olika vistelsetider. De sista resterna försvann i torsdags. Det kräver naturligtvis att ärendehanteringen snabbas upp. Det har också skett. Det är få barnfamiljer i dag som har varit här så lång tid att de skulle omfattas av den s.k. treterminsregeln. Vi har gett Invandrarverket och Utlänningsnämnden de resurser de har begärt för att kunna snabba upp sin ärendehantering. Den enda spärr som finns är förmågan att administrera den nya personal man vill anställa. Vi har tillsatt en utredning som arbetar snabbt under hösten för att effektivisera flyktingmottagandet. Det skall bli flexiblare, och långa vistelsetider på flyktinganläggningar skall motverkas. Vi vill möjliggöra för frivilligorganisationer, privata entreprenörer, kommuner och andra att delta i flyktingmottagandet. Vi vill också minska kostnaderna. Vi har tillsatt en utredning om hur vi skall kunna administrera en eventuell stor massflyktssituation som riktar sig mot Sverige och Norden. I dagarna kommer en första rapport. Den utredningen ser också över andra delar av utlänningslagstiftningen, bl.a. missförhållandena när det gäller s.k. nya ansökningar gång på gång. Man skall också titta på möjligheten att ge uppehållstillstånd efter inresan, utan att den sökande först behöver resa hem igen och söka uppehållstillstånd utifrån. Utredningen skall också studera flexiblare viseringsregler. meningsfull sysselsättning. Vi har nu fått förslag från den. Regeringen har också vid sidan av detta arbete fattat beslut som möjliggör för de asylsökande som vill och kan att försörja sig själva. Vi har även humaniserat behandlingen av barn och lagt fram ett förslag om ett principiellt förbud mot att ta barn i förvar i Sverige. Jag har aviserat en översyn av asylreglerna genom en parlamentarisk utredning. Detta arbete bör ske parallellt med det internationella arbete som regeringen bedriver för att vi skall kunna få ett gemensamt europeiskt ansvarstagande vid massflyktssituationer. Herr talman! Jag skall försöka besvara en del av de frågor som har ställts till mig. Maud Björnemalm var mycket kritisk till regeringens handläggning av flyktingpolitiken och påstår att det skulle vara regeringen som har framkallat den situation som vi har i Sverige i dag. Jag vet inte om Maud Björnemalm inte har uppfattat omständigheterna i det forna Jugoslavien och det liv många människor tvingas leva där, som gör att de söker sig hit. Maud Björnemalm säger att det har funnits en oförmåga hos regeringen att fatta beslut. Jag vet inte om hon därmed avser att beslut om visumtvång inte har kommit tidigare. Jag har inte tidigare hört någon socialdemokrat, i varje fall inte Maud Björnemalm, kräva att vi skulle införa visumregler här i Sverige. Bakgrunden till regeringens beslut är FN-beslutet att inte betrakta regeringen i Belgrad som successor till det forna Jugoslavien. Regeringen har i samband med detta beslut försökt förhindra eventuella negativa konsekvenser av visumtvång genom att ensidigt införa viseringsfrihet från Bosnien och möjliggöra för dem som har ett skyddsbehov att ta kontakt med svenska ambassader. Att fatta beslut i enskilda ärenden är numera en uppgift för Invandrarverket och Utlänningsnämnden. Jag vet inte om Maud Björnemalm inte har uppfattat det. Invandrarverket införde s.k. verkställighetshinder i november 1991. Sverige var det sista land i Europa som införde det. I somras hävdes verkställighetsstoppet, efter det att flyktingkommissarien avgivit en rapport som indikerade att personer från Kosovo som inte alla hade skyddsbehov sökte sig till andra länder. Därmed började myndigheterna fatta beslut. När det gäller krigsvägrarna har det funnits en risk för att de skulle inkallas till tjänstgöring, men framför allt för att de skulle drabbas av hårda straff om de återvände till Kosovo. Under senare tid har det varit en diskussion i Serbien-Montenegro om att införa amnesti. Den är nu på väg. Vid besök på platsen har myndigheterna, Invandrarverket och Utlänningsnämnden, kunnat konstatera att det i praktiken redan tillämpas en amnesti för krigsvägrarna. Det är bakgrunden till att myndigheterna först nu har börjat fatta beslut om kosovoalbaner. Jag respekterar att man inte har tagit överdrivna risker när det gäller hanteringen av dessa människors liv.
Herr talman! Birgit Friggebo undrar om jag inte har uppfattat omständigheterna. Jo, det har jag visst. Jag vidhåller ändå att ett beslut om införande av visumtvång för en folkpartist måste vara ett beslut under galgen. Regeringen hänvisar till FN:s beslut. Man skulle lika gärna ha kunnat fatta detta beslut i början av juni, när Invandrarverkets generaldirektör krävde det. Hon ansåg att det behövdes ett beslut om visumtvång för att man skulle klara situationen. Birgit Friggebo talar också om att det har skett en humanisering för barnen. Är det att humanisera för barnen när 3-terminersregeln avskaffades? Vidare har vi förvarstagande av barn. Det sägs att den som inte rättar sig efter myndigheternas beslut inte skall omfattas av den välfärd som gäller i Sverige. Barnen skall alltså bo här utan rätt till sjukvård och skolgång? Är det en human behandling, Birgit Friggebo?

Herr talman! Det finns inte något förslag från regeringens sida som undanhåller möjligheter för sjukvård och liknande för flyktingbarn. Men om det finns regler för förvarstagande av barn, ökar det risken för att barnfamiljer gömmer sig. Därmed undanhåller de sig själva från det samhällets stöd som de bör ha. Det verkar som om Maud Björnemalm inte riktigt förstår att visumtvånget infördes just på grund av FN-beslutet. Hon frågar varför det inte infördes i juni eller, som har krävts av andra, redan i mars. Bakgrunden är att FN-beslutet inte fanns då. I samband med viseringsbeslutet har vi försökt att undanröja de negativa konsekvenser som det kan komma att föra med sig. Varför har inte Maud Björnemalm eller någon annan socialdemokrat i mars månad eller under sommaren krävt att viseringstvånget skall införas? Varför kommer ni nu och säger att det hade varit bättre att införa det tidigare? Varför stämde ni inte in i nydemokraternas krav på att införa visumtvång tidigare -- om det var så angeläget? Det är en märklig politik. Vi har varit mycket noga från regeringens sida att ta hänsyn till de olika rapporter om situationen i det forna Jugoslavien. Vi har varit mycket noga med att se till skillnaderna i de olika situationer som råder i olika delar av Jugoslavien. Jag återkommer ännu en gång till att det är myndigheterna, Invandrarverket och Utlänningsnämnden, som fattar beslut i de enskilda ärendena. Det har varit ett s.k. verkställighetsstopp, dvs. man har inte fattat beslut när det t.ex. har gällt Kosovoalbaner. Det är för att man inte har velat riskera att människor skall råka illa ut. Det är bakgrunden. Jag har respekterat de besluten.
Herr talman! Jag tycker väldigt illa om Folkpartiets och Birgit Friggebos försök att i alla debatter klumpa ihop oss med Ny demokrati. Jag betackar mig för det, Birgit Friggebo. Om FN inte hade fattat beslutet att inte erkänna regeringen i Belgrad, hade alltså Birgit Friggebo inte fattat beslut om viseringstvång? Om vi som socialdemokrater hade krävt visumtvång i början av juni, hade då regeringen gått socialdemokraterna till mötes och infört visering?
Herr talman! Jag har aldrig någonsin tidigare jämfört Socialdemokraterna med Ny demokrati. Det är alltså inte något mönster. Men i denna fråga är det alldeles uppenbart att Socialdemokraterna hellre hade sett att vi hade tillmötesgått Ny demokrati och infört visumtvång tidigare. Bakgrunden är FN:s beslut. Om Socialdemokraterna hade krävt ett införande av visumtvång i juni, hade regeringen inte verkställt det kravet.

Herr talman! Flyktingpolitiken är bland de mest omdebatterade frågorna i vårt land i dag --- krispaketen till trots, eller kanske delvis på grund av den ekonomiska krisen. Jag vill slå fast att det är viktigt att vi har en fri och öppen debatt i dessa frågor. Alltför länge lades locket på i debatten. Det var fel. Det har också sagts av företrädare för pressen vid en hearing som socialförsäkringsutskottet har haft. Med den mångåriga erfarenhet jag faktiskt har av flyktingoch invandrarpolitik, anser jag att den alltför välvilliga, litet moraliserande och ganska naiva inställning som har kommit till uttryck inte minst i denna kammare har varit minst lika skadlig och bäddat lika mycket för ökande flyktingfientlighet som den onyanserade, negativa debatt som delvis har förts under de senaste månaderna. Är svenska folket rasistiskt? Nej! Forskare anser samstämmigt att det är mycket små grupper som kan kallas rasistiska. Däremot har en ökande flyktingfientlighet kommit till uttryck de senaste åren -- framför allt hos yngre män. Det är kanske inte så konstigt att människor börjar fråga sig hur många flyktingar som egentligen skall släppas in -- även om det egentligen, herr talman, inte handlar om antal -- när de ekonomiska problemen blir svåra och arbetslösheten ökar. Man får se dessa saker som en förklaring. Det är därför det är så viktigt att alla frågor skall kunna ställas och att alla förslag skall kunna framföras. Det diskuteras ibland om vi skall införa ett förbud mot rasistiska organisationer. Nej, det skall vi inte! Det vore att verkligen ge skumma element luft under vingarna. En fri och öppen debatt är viktig. Svensk flyktingpolitik har varit och är fortfarande mycket generös. Det är alldeles självklart att människor som flyr hit på grund av förföljelse av olika slag skall kunna få en fristad i vårt land. Men utvecklingen det senaste året har verkligen satt våra möjligheter att ta emot asylsökande på mycket hårda prov. Invandrarverket och dess personal har gjort en berömvärd insats. Men det är inte underligt att både personal och organisation dignar under en omänsklig arbetsbörda. Vi har faktiskt skäl att ifrågasätta om vi i fortsättningen kan ha en utlänningslagstiftning, som torde vara bland de mest generösa i världen. Från moderat håll har vi i många år föreslagit en lagstiftning som bättre stämmer överens med FN konventionens egentliga flyktingbegrepp, men med en generös tillämpning. Lagen är egentligen inte ''up to date''. Men det är svårare att få till stånd en lag som är bättre. Då får vi hålla oss till flyktingbegreppet. Om vi gjorde det på ett striktare sätt, skulle vi verkligen fokusera skyddsbehovet, precis som kulturministern sade. Nu har regeringen ''stramat åt'' flyktingpolitiken genom de nyligen införda visumreglerna. Det har redan visat sig, enligt dagens tidningar, att antalet asylsökande från Kosovo har minskat. Däremot underlättar de nya reglerna för dem som flyr från t.ex. Bosnien-Hercegovina. Detta var en nödvändig och riktig åtgärd, och den visar hur viktigt det är med signalerna utåt mot vår omvärld. Jag måste dock tillstå att jag inte anser att regeringen har utmärkts av någon större handlingskraft i flyktingpolitiken. Det är faktiskt flera månader sedan invandrarverket begärde de nyligen införda visumreglerna. Den 13 augusti diskuterade socialförsäkringsutskottet flyktingsituationen, och ett enigt utskott uttalade att vi ville ha ett förslag om s.k. tillfälliga uppehållstillstånd vid höstriksdagens början. Tidigare har representanter från flera partier uttryckt samma åsikt i Flyktingpolitiska rådet. Nu har invandrarministern anfört att Flyktingpolitiska rådet uttryckt tvivel inför ett sådant förslag. Jag måste som utskottets ordförande fråga, och jag tycker att den frågan är viktig: Vilken är den tyngsta instansen? Är det det Flyktingpolitiska rådet, som är ett samrådsorgan, eller riksdagens fackutskott? Det är bra att regeringen nu har insett det vi moderater tidigare krävt i motioner, nämligen att en större del av flyktingbiståndet bör ges i eller i närheten av flyktingarnas hemländer, i stället för till asylmottagande i Sverige. Ett ökat europeiskt samarbete -- inte minst internordiskt -- är också ett länge framfört krav från oss. Detta är en framåtsyftande politik. I regeringsförklaringen aviseras förslag för att begränsa kostnaderna för och effektivisering av flyktingmottagningen. Frågan om att begränsa möjligheterna till överklagande av avvisningsbeslut utreds, och det är bra. Jag har tidigare framfört kravet att hela utlänningslagstiftningen och flyktingpolitiken bör bli föremål för en parlamentarisk utredning, och jag har nu fått ett ganska positivt svar av kulturministern i den frågan. Jag tycker att om kloka människor har kunnat över partigränserna komma överens om ett svårt krispaket, borde vi kunna bli ense om en flyktingpolitik som bättre stämmer överens med dagens förhållanden. Det finns också andra viktiga frågor som bör tas upp. Vi måste ställa ökade krav på att asylsökande skall förete åtminstone en biljett hit. Vi skall inte tolerera att alla dokument kastas, vilket ofta har skett och sker. Svensk lag skall gälla i Sverige. Ingen skall t.ex. dömas mildare på grund av annan kultursyn, vilket tyvärr har skett vid ett tillfälle. Brottslighet -- även av mindre omfattning -- skall kunna utgöra skäl för omedelbar avvisning. Det är, som jag har sagt, viktigt att vi kan ge klara signaler om vad som gäller och inte gäller, både här hemma till vårt eget folk och till vår omvärld.

Herr talman! Jag vill påpeka att Gullan Lindblads kritik gentemot regeringen när det gäller visumfrågorna i så fall drabbar hela regeringen. Gullan Lindblad delar min uppfattning att vi skall fokusera på skyddsbehovet, att det är människor som behöver skydd undan våld, förföljelse och terror som skall få stanna i Sverige. Bakgrunden är ju en helt annan, nämligen att av de 18 000 personer som fick uppehållstillstånd i Sverige under förra året fick 11 000 stanna av humanitära skäl. Merparten av de 11 000 fick stanna här på grund av s.k. vistelsetidspraxis, dvs. hade man lyckats stanna kvar i Sverige under ett år, om det var en barnfamilj, eller 18 månader, om man var ensam, fick man ett uppehållstillstånd. Det är den effekt som vistelsetidspraxis ger, och den infördes av den socialdemokratiska regeringen. Denna praxis har den nuvarande regeringen upphävt, för att just fokusera på skyddsbegreppet. Den diskussion som förs om att bara tillämpa Genèvekonventionen eller också de factoflyktingbegreppet är ytterst marginell när det gäller antalet människor som får stanna här i Sverige. Det är vistelsetidspraxisen som så att säga ger merparten av de personer som får stanna i Sverige nu. Lindblad och jag en diskussion om i går här i kammaren. Jag vill bara informera än en gång om att vad socialförsäkringsutskottet har meddelat oss via ett pressmeddelande är att man vill utreda frågan. Det brukar ju vara så i Sverige att vi först utreder, och sedan tar vi ställning till om en sak är lämplig eller inte. Jag lägger bl.a. stor vikt vid vad Invandrarverket säger, eftersom bakgrunden till frågan om tillfälliga uppehållstillstånd handlar om att avlasta asylprövningssystemet. Invandrarverket är ganska negativt till att införa ett nytt institut, eftersom verket inte upplever att avlastningen kommer att bli tillräckligt stor på själva systemet för asylprövning. Detta tycker jag att vi politiker bör lyssna på, när vi skall ta ställning till om vi över huvud taget skall införa detta nya institut.
Herr talman! Min kritik mot regeringen var just en kritik av regeringen. Jag tycker att man inte har varit tillräckligt aktiv i de flyktingpolitiska frågorna det senaste året. Att vi verkligen skall fokusera skyddsbegreppet på ett annat sätt än hittills är vi helt överens om. Där kan vi naturligtvis diskutera vilken väg vi skall gå. Vi skulle kunna önska att vi kunde ta upp frågan med UNHCR i FN-sammanhang, men där har man faktiskt varnat för att göra det. Man är rädd för att det skulle försämra begreppet, och det är ingen som vill detta. Däremot skulle kloka människor i denna kammare kunna utgå ifrån flyktingkonventionens begrepp med en något annan bedömning. Jag tycker inte att dagens de facto-flyktingbegrepp är det rätta. Enligt all information som vi i utskottet har fått från invandrarverket har under en lång följd av år merparten av de asylsökande icke varit konventionsflyktingar. Fördelningen har varit 60-- 40, ibland kanske 70--30, och merparten har då inte varit konventionsflyktingar. Utskottets uttalande var faktiskt ett uttalande om att vi ville ha ett förslag. Vi väntar nu på att det kommer ett sådant. Det som är sagt är en sak. Nu väntar vi med spänning på att det kommer ytterligare förslag, för här behöver snabbt vidtas åtgärder, både när det gäller direktiv till den utredning som invandrarministern är positiv till och i fråga om en rad andra saker. Det är bra att invandrarministern fäster stor vikt vid Invandrarverkets uppfattning i den här frågan. I frågan om temporära uppehållstillstånd var det inte lika viktigt att fästa uppmärksamhet vid verkets krav på visum för dem som kommer från

Herr talman! Inte sedan andra världskrigets dagar har Sverige tagit emot så många asylsökande som det här året. Den svenska mottagningsapparaten för asylsökande och flyktingar har ställts på mycket hårda prov. Invandrarverket, som är byggt för att ta emot upp till 30 000 asylsökande, har visat prov på stor flexibilitet och högt resursutnyttjande när man har klarat det dubbla. Man har mitt under den svenska sommarstiltjen klarat av att ge tak över huvudet, mat och andra livsnödvändiga servicefunktioner till alla som kommit. Det är en prestation som utförts av verkets personal, från mottagningspersonal till verkets ledning. Jag tycker att det finns anledning att från riksdagens talarstol ge en eloge för den arbetsinsats och det engagemang som denna personal visat. Har man med egna ögon sett hur arbetet har bedrivits, har man svårt att förstå de debattörer, så ock ledamöter av denna kammare, som anklagar Invandrarverket för bristande effektivitet och resursslöseri. Jag rekommenderar ett besök på fältet. Herr talman! Huvuddelen av de asylsökande som anlänt hitintills i år kommer från det forna Jugoslavien. En mindre del av dessa människor kommer från de områden där krigshandlingar pågår. Merparten kommer från det etniska konfliktområdet Kosovo. Enligt vår utlänningslagstiftning skall de enskilda skälen i varje asylfall utredas och prövas. Om man följer lagen, med de överklagningsmöjligheter som står till buds, kan redan nu konstateras att flertalet av de asylsökande som kommit detta år kan komma att få vänta på ett besked i sitt ärende i två eller kanske upp till tre år. Även om det finns mycket stora ambitioner hos Invandrarverket, hos Utlänningsnämnden och hos regeringen att försöka hitta lösningar som gör att man kan snabba på behandlingsprocessen, finns det trots allt ett antal praktiska hinder som gör att utredningarna tar ganska lång tid, exempelvis att ta fram allmänna ombud. Invandrarverket fått hyra in fler och fler förläggningsobjekt som inte är speciellt lämpliga för långa förläggningsvistelser, inte minst olämpliga för barnfamiljer. Trångboddheten och sysslolösheten på dessa förläggningar kommer att skapa en ohållbar situation i flyktingmottagandet. Det finns redan exempel på detta. Jag tror inte att någon ansvarig person som tittar på dessa tillfälliga lösningar kan tänka sig att människor skall bo där mer än några månader och framför allt inte under ett par års oviss väntan på beslut. Herr talman! Detta förhållande kräver någon form av politiska åtgärder. Regeringen måste nu tillsammans med Invandrarverket och Utlänningsnämnden komma fram till ett beslut om hur man skall se på situationen i de etniska konfliktområden som ligger utanför krigszonerna i det forna Jugoslavien. Kommer man till den slutsatsen att det under överskådlig tid inte kommer att gå att återsända människor till dessa områden, anser jag att regeringen måste omgående förbereda och ta ansvaret för att en stor grupp människor skall kunna flytta ut i det svenska samhället från förläggningarna det närmaste året och att det då handlar om en permanent bosättning i det svenska samhället. Kommer man däremot till slutsatsen att förhållandena i dessa områden är sådana att det går att återsända människor dit, anser jag att regeringen måste pröva om det i den situationen är rimligt att vi fullföljer hela asylprövningsproceduren med den väntan och de kostnader det innebär. Då är det rimligare att vi i Sverige via vår biståndspolitik hjälper dessa människor att bygga upp en ny tillvaro i hembygden och använder en del av de pengar som annars skulle ha gått till asylprövning och förläggningsvistelse. Det finns däremot anledning att bestämt varna för Ny demokratis förslag att ge människor pengar i handen för att de skall åka hem frivilligt. En sådan modell skulle locka fler att söka sig till Sverige inför utsikten att få en rejäl summa pengar med sig hem om man reser tillbaka efter en tid. Det skulle ge en helt fel signal. Herr talman! Det har i regeringens agerande funnits en tendens till att vänta och se. Jag vill för min del säga, att jag anser att det är få områden som lämpar sig så dåligt för långbänkar som flyktingpolitikens område. Genom våra beslut sänder vi hela tiden ut signaler till vår omvärld. Kommer inga signaler eller är signalerna oklara lurar vi bara människor att söka sig till vårt land, något som dessa människor sedan dyrt får betala. Jag tycker att det var bra att regeringen förra veckan fattade beslut i viseringsfrågan. Men det räcker inte med det. Nu måste också regeringen samla sig till en bedömning av hur den ser på situationen i de etniska konfliktområden som ligger utanför den egentliga krigszonen i det forna Jugoslavien, och vad detta skall få för konsekvenser för de många asylsökande från detta område som redan finns i vårt land.

Herr talman! Vi lever i en värld som verkar ha brutit upp från en tillfällig vila. Det är inte bara människor utan också nationer som nu söker nya gemenskaper, och rörligheten är mycket stor. Sverige söker kontakt med övriga Europa genom ett närmande till EG, och människor ute i Europa, och på andra håll i världen, söker kontakt med Sverige. Det sker genom att de söker sig hit som flyktingar, eller på annat sätt, via den folkvandring som nu sker över stora delar av världen. När det gäller Sveriges närmande till EG har vi förstått att processen inte får gå för fort. Vi har lärt av Danmarks nej till Maastrichtavtalet, och av den allmänna tvekan som råder ute i Europa, att förändringen måste ske i en takt som kan accepteras och absorberas av folken i Europa. Likaså måste en betydande kunskapsförmedling ske om vad EG är och vad ett medlemskap innebär. Blir takten för hög, förändringen för stor, eller saknas den rätta kunskapen, upplevs förändringen som ett hot -- ett hot som kommer att resultera i ett nej från svenska folket. Det vet vi. Flyktinginvandringen är en annan process som i dag på ett mycket påtagligt sätt påverkar oss. Vi har på grund av oroshärdar på nära håll fått en snabb ökning. Det finns i dag i världen uppskattningsvis 34 miljoner flyktingar, varav hälften är på flykt utanför det egna landets gränser. Det är fyra gånger Sveriges befolkning. Alla kommer inte hit, även om det ibland framstår så av debatten. Om vi antar att 30 000 per år får stanna i Sverige, dvs. 300 000 på tio år eller 3 00000 på 100 år, ser vi att ''dom där'' knappast kan ta över vårt land. Vi vet också att vi nu har en topp på grund av det som händer i Jugoslavien. Vi vet dessutom att den stora majoriteten av alla asylsökande är skötsamma. Men det räcker inte att vi kan konstatera att det är så. Det mångkulturella inslag som tidigare förknippades med förorter som Tensta börjar nu bli vanligt på många håll i landet. Det lär finnas orter där flyktinginvandrare och asylsökande i dag står för mer än hälften av befolkningsunderlaget. Det finns med andra ord en risk för att vi får ett Maastricht-nej även på detta område. Herr talman! Vi har löst hanteringen av EG minister. Vi har ett speciellt utskott som bereder EES-propositionen, och staten anslår 100 miljoner under två år i folkbildningssyfte. Vi förstår och har lärt, inte minst från de signaler som kommer, att människors oro måste tas på allvar. Också flyktingpolitiken skulle behöva ett ''EG paket'' med lösningar. Min uppfattning, herr talman, är nämligen den att den mängd asylsökande och den flyktinginvandring vi nu har kommer att under en period påverka gemene man mer än vad ett EES-avtal och ett EG-medlemskap kommer att göra. Oron och tvekan från svenska folket måste därför även i detta fall tas på stort allvar. Att ta flyktingfrågan på allvar är inte detsamma som att vara mot en flyktinginvandring till Sverige, lika litet som att den som försöker att informera om EG skulle vara mot EG. I den här debatten har det förts fram detaljerade och tekniska lösningar på hur vi skall hantera flyktingfrågan, detaljer som ni som dagligen arbetar med frågorna kan bättre än jag. Själv begränsar jag mig till att tala litet grand om Andersson, Pettersson och Lundström, vilka jag tycker att vi nu bör ägna litet mer tid och uppmärksamhet. Vad säger vi egentligen till Andersson som har tröttnat och skaffat egen tvättmaskin eller till Anita med syaffären som tycker att det försvinner litet för många varor? Det måste finnas något mer att säga än ''släng ut dom'' eller ''ring till polisen så löser det sig''. Vi som värdesätter ett mångkulturellt samhälle och förfäktar människors lika värde vill också värna om att de som kommer hit kan känna sig välkomna och att vi har en effektiv och kompetent handläggning. Svenska folket skall ges möjlighet att få perspektiv på den folkvandring som nu sker runt om i världen. Vi skall ha möjlighet att sätta in detta i ett sammanhang där vi inte har förringat vårt svenska kulturarv och vår, om än i dag efter bank och fastighetsaffärer kantstötta, rättsuppfattning. Det kräver ett stort mått av fortbildning och dialog med svenska folket av samma slag som i den EG utbildning som nu sätts i sjön. När det gäller EG informationen har det delats ut 9 miljoner kronor, men det finns över 500 ansökningar på totalt 300 miljoner kronor. Det visar att det finns en potential som kan tas till vara även i dessa sammanhang. Herr talman! Som 40-talist, från de stora efterkrigskullarna, är jag personligen mycket medveten om, att när jag blir gammal är det troligen Abdullans son och Kaminskys dotter som kommer att ta hand om mig. Jag vill att dessa människor skall välkomnas hit på ett värdigt sätt. Det gör vi bäst genom att vi som politiker lyssnar till svenska folkets oro och är beredda att sätta in extraordinära åtgärder för att hantera en komplicerad situation. Om inte, ja då återstår bara förenklade och fördomsfulla lösningar -- lösningar som blir allt annat än människovärdiga.

Herr talman! Vid Europarådets nyligen hållna möte i Strasbourg behandlades ingående den akuta flyktingsituationen i det forna Jugoslavien. Det konstaterades att antalet flyktingar vida överstiger två miljoner, varav en fjärdedel befinner sig utanför landets gränser. 600 000 av dem är barn. Det beräknas att 400 000 människor riskerar att gå under i den förestående vintern. Som talesman i debatten inför Europarådets flyktingutskott framförde jag förslaget att den sociala utvecklingsfondens medel skulle tas i anspråk för att rädda liv bland flyktingarna. Fonden kan enligt sina statuter även användas för flyktinghjälp, bl.a. till iordningsställande av bostäder. Fonden bildades 1956 för att hjälpa till att lösa hemlösas och flyktingars problem. Kapitalet har nyligen ökats sexfaldigt till över en kvarts miljard ecu. Frågan är brådskande och kommer att behandlas på det förestående mötet den 5 november med Europarådets ministerkommitté. Jag föreslår att regeringen noga studerar de möjligheter som finns via fonden, att regeringen verkar för ett positivt ställningstagande i ministerkommittén samt att Sverige för egen del och tillsammans med andra intresserade länder snarast genomför möjliga flyktingprojekt via fonden. Det fordras vissa egna insatser för att medel ur fonden skall kunna tas i anspråk. Det skulle vara intressant att höra Birgit Friggebos kommentar till detta förslag, som vann en bred anslutning på Europarådets möte. Herr talman! I slutet av förra året anordnades stora opinionsmöten och demonstrationer mot främlingsfientlighet och rasism över hela landet. Nu har vinden mojnat, inte därför att främlingsfientligheten och rasfördomarna är mindre farliga eller mindre omfattande. Attentat mot flyktingförläggningar och andra våldsdåd mot flyktingar och invandrare förekommer av allt att döma i samma utsträckning som tidigare. Missaktning mot hela folkgrupper, främst kosovoalbaner, uttrycks inte bara av främlingsfientliga och rasistiska grupper, utan också av politiker och myndighetspersoner. Det vore värdefullt om invandrarministern i dag gjorde ett uttalande i den frågan. Invandrar och flyktingproblemen är så allvarliga och svårbemästrade i Sverige och på det internationella planet att det är nödvändigt att söka uppnå breda lösningar och uppgörelser. Den tidigare breda uppslutningen mot främlingsfientlighet och rasism borde kunna fullföljas genom praktiska och konkreta åtgärder för en solidarisk, human och realistisk flykting och invandrarpolitik. Det behövs en helhetsbedömning, konstruktiva och realistiska åtgärder som inte bara på kort sikt, utan också i ett längre perspektiv, slår vakt om oförytterliga demokratiska och humanitära intressen. Våra internationella konventionsåtaganden och -- jag vill understryka det -- FN:s flyktingkommissaries rekommendationer måste vara grunden för vår flyktingpolitik. Flyktingkommissarien har sagt sin mening om viseringar. De får bara användas i unika undantagsfall. Det måste vara helt uteslutet att gå in på vägen och köpa ut flyktingar som Lars Moquists parti har föreslagit. Det strider mot alla rättfärdiga principer. För att beivra främlingshat och rasism behövs det mycket bättre undervisning än den vi har i dag. Massmedias ansvar måste starkt inskärpas. Det krävs också att vi mer effektivt kan bekämpa de missförhållanden i samhället som ytterst är grogrunden till rasism och främlingsfientlighet, nämligen arbetslöshet, fattigdom, utslagning och isolering. FN:s konvention mot rasism sätter målet högt. Den förpliktigar oss inte bara att fördöma, utan också att avskaffa alla former av rasdiskriminering. Det gäller både den som bedrivs enskilt och i organiserade former. Därför behövs det en skärpning av lagstiftningen. Den 28 september lade förre JK Hans Stark fram ett välkommet lagförslag mot etnisk diskriminering i arbetslivet. Det är något som jag länge förespråkat. Jag hoppas att detta förslag får en snar och välvillig behandling. Det gäller också att påskynda det lagstiftningsarbete mot organiserad rasism som pågått alltför länge. Det är hög tid att regeringen lägger fram ett förslag på grundval av Starks utredningsförslag ''Organiserad rasism, åtgärder mot rasistiska organisationer'' från september förra året. Det kan finnas en del tekniska förändringar som behöver göras i förslaget, men det är mycket angeläget att vi snarast får en behandling av detta i riksdagen. Jag undrar hur invandrarministern ställer sig till det här förslaget.

Herr talman! Hans Göran Franck säger att jag i mitt anförande framförde att vi skulle vilja köpa loss flyktingar genom att ge dem vissa bidrag för att återvända till sitt ursprungliga hemland, t.ex. Kosovo. Så är det inte. Jag talade om den grupp, t.ex. kosovoalbaner, som kan förvänta sig ett negativt beslut. Jag anser att det vore bättre för dem att få ett startbidrag och att kunna komma i gång med en verksamhet eller ordna bostad i sitt gamla hemland än att sitta kvar ytterligare ett halvår eller ett år i Sverige och sedan blir utvisade till sitt hemland. Det var den gruppen människor som jag tyckte skulle vara bättre betjänt av att få ett sådant bidrag.
Herr talman! Förslaget har uppfattats på det sätt som jag angav. Om Lars Moquist nu vill förändra eller modifiera förslaget får vi se vad hans partikamrater säger om detta. Det här förslaget har uttryckts på ett mycket burdust sätt. Det har också fått berättigad kritik.

Herr talman! Jag har inte tidigare varit informerad om den diskussion i Strasbourg som Hans Göran Franck har deltagit i. Vi i Sverige har ju varit mycket aktiva i olika internationella sammanhang för att bidra där vi kan. Vi var ett av de pådrivande länder som såg till att det blev en konferens i Genève i UNHCR:s regi i slutet av juli. Dessa aktiviteter ledde fram till att UNHCR fick sin första appell uppfylld med nya bidrag från olika stater. Nu är den andra appellen ute inför vintern. Den lyder på 450 miljoner US dollar. Egentligen hade Jan Eliassons organisation räknat fram att behovet var en miljard US-dollar. Den svenska regeringen har varit inriktad på att hjälpen bör samordnas via UNHCR. Jan Eliassons organisation bör också delta i detta arbete för att det skall få största effekt. I den mån Sverige kan bidra när det gäller Europarådet bör vi naturligtvis göra det. Hans Göran Franck säger också att vi bör följa UNHCR:s olika rekommendationer. Det är ju bl.a. bakgrunden till hur vi har hanterat kosovoalbanerna här i Sverige. Flyktingkommissarien har vädjat till oss att inte stänga våra gränser och att vi åtminstone skall ge ett temporärt skydd. Detta har Sverige följt till dess att flyktingkommissarien i somras sade att vi kunde börja fatta beslut om kosovoalbanerna igen. När det gäller viseringsfrågan har jag träffat UNHCR:s representant här i Sverige och mött förståelse för det beslut som den svenska regeringen fattat. När det gäller utredningen om etnisk diskriminering i arbetslivet är det förslaget ute på remiss. Vi utlovade redan i förra regeringsförklaringen att vi skulle komma med förslag för att motverka etnisk diskriminering i arbetslivet.
Herr talman! Jag räknar med att inte bara jag utan även andra europarådsdelegater skall få tillfälle att för regeringen lägga fram mer ingående och konkret material om den sociala utvecklingsfonden. Jag hoppas verkligen på ett positivt ställningstagande till detta. Här ges det verkligen goda möjligheter att göra praktiska insatser och att få de ekonomiska resurserna för det. Utöver det jag nyss nämnde vill jag säga att den totala lånepotentialen i den här fonden för en femårsperiod är 6 miljarder ecu. Det är riktigt att flyktingkommissarien har ansett att länderna skall ta emot flyktingar och inte använda sig av visumtvång. Vi har tidigare, bl.a. i Invandrarpolitiska kommittén, ansett att det inte är en riktig och framkomlig väg att använda sig av viseringsvapnet i flyktingpolitiken. Jag medger att det nu kan finnas en undantagssituation, där man skulle kunna göra avsteg från denna princip. Då fordras dock att man gör kraftfulla insatser för att ge skydd åt inte minst de många kosovoalbaner som verkligen är utsatta för trakasserier, förföljelse och förtryck. Det är en svår och viktig uppgift att se till att det inte uppstår negativa verkningar. De övriga frågorna, om den organiserade rasismen och om hets mot folkgrupp, kommenterades inte av statsrådet Friggebo. Jag skulle önska att hon också på den punkten gav kommentarer.
Herr talman! Det har många gånger tidigare givits besked i denna kammare om att regeringen inte kommer att föra fram förslag till, förenklat uttryckt, förbud mot rasistiska organisationer. Vad sedan gäller viseringsfrågan och de kosovoalbaner som av politiska skäl kan ha skyddsbehov var det ju en viktig del av regeringens beslut att göra det möjligt att ge dessa skydd här i
Herr talman! Det förslag som framlagts av förre justitiekanslern Hans Stark är inte ett förslag om organisationsförbud, utan har en annan karaktär. Därför riktar jag frågan till Birgit Friggebo om hon ställer sig negativ eller positiv till det förslaget. I en debatt som vi hade här med justitieminister Gun Hellsvik ställde hon sig inte direkt avvisande till förslaget. Jag undrar nu var Birgit Friggebo står i den frågan.
Herr talman! Jag är medveten om att det inte gäller ett förbud mot rasistiska organisationer, och jag sade att detta var ett förenklat uttryck. Jag är negativ till det förslag som har framlagts av utredningen. Däremot tycker jag att man möjligen kan höja straffsatserna för sådana som begår brott och som har anknytning till olika rasistiska yttringar.
Herr talman! Det som jag skall säga hör mest hemma under orden ''m.m.'' i rubriken över detta debattavsnitt. Emigrantinstitutets chef Ulf Beijbom har stor erfarenhet av vad som hände med svenskarna i USA. Han har i sin senaste bok gjort försök att jämföra denna svenska emigration med senare års immigration til vårt land. Han visar vilka paralleller som kan dras och var sådana inte kan dras. Han noterar för svenskarnas del följande: ''Föräldrarnas positiva attityd gentemot ''the public school' och engelska språket bottnade i övertygelsen om att barnen måste bli konkurrenskraftiga, att invandrarens språkliga och kunskapsmässiga handikapp måste elimineras. Denna övertygelse är en viktig förklaring till att svenskarna på lång sikt lyckades hävda sig så väl i Amerika. Tron på skolans möjligheter skapade också en bildningstradition som sände tusentals arbetarbarn till specialskolor och universitet. Ett tungt pris för denna beundransvärda utveckling var ''andragenerationskomplexet'. De utbildade emigrantbarnen tog nämligen ofta steget fullt ut till engelsk enspråkighet. Den tvåspråkighet som omhuldas här hemma och som gjort många invandrarbarn halvspråkiga i två språk, hade endast begränsad utbredning bland svenskättlingarna i Amerika.'' Beijbom pekar också på att svenska kyrkor, framför allt Augustanakyrkan, liksom även tidningar och organisationer bland emigranterna uppvisade en dualism. Dels organiserade sig svenskarna tillsammans i det nya landet, dels påskyndade man härigenom assimilationsprocessen. Hela tiden framhölls att vad man borde göra i det nya landet var att få jobb och bli en så god medborgare som möjligt. Det var en dualism som man väl då inte var riktigt medveten om. Beijbom säger tankeväckande att i det moderna Invandrar-Sverige har ungefär en lika stor proportion av befolkningen utländska rötter som den svensk-amerikanska andelen av i Sverige födda personer vid sekelskiftet. När antalet i USA av i Sverige hade då ca 6 miljoner invånare. Vi har aldrig någonsin annars haft en så nära relation till ett annat land. Nästan varenda familj hade då någon kontakt på den andra sidan. Vi har tittat ganska mycket på vad som hände med svenskarna i Amerika, men vad hände med Sverige genom denna relation? Jag tror att den har haft stor betydelse i många avseenden, inte minst för demokratin. När riksdagen i juni var i Gävle hade jag anledning att påminna om den kung som gjorde slut på frihetstiden. Den tidens parlamentariska arbete är i stor utsträckning bortglömt. Vi har övervärderat engelska och franska filosofer -- vi hade själva en stark tradition. En annan faktor som jag tror är undervärderad i den svenska demokratins tillkomst är alla de brev som kom från de svenska invandrarna i Amerika. Man talade där om landets frihet, om dess konstitution och om dess demokrati, och det fick ett oerhört stort genomslag. De 1,2 miljoner människorna hade oerhört många kontakter här. Jag tror att vi för litet har studerat detta. Jag undrar ibland varför vi firar Delawareminnet -- kolonin i Delaware var ju en ''blindtarm''. Anledningen är mycket enkel. År 1888 ville svenskar i USA storsvenskt fira svenska krigarkungar och instiftade detta jubileum. 50 år senare måste man naturligtvis på ömse sidor av Atlanten upprepa detta jubileum och likaså år 1988 igen. Men Delawarekolonin hade en mycket liten betydelse. Vad vi skulle behöva är ett jubileumsfirande av den stora emigrationen. Den naturliga utgångspunkten borde vara den första massemigrationen, till Bishop Hill 1846. I denna by finns det finaste svenska kulturminne utanför våra nationsgränser. Att så skett är en tillfällighet. Byggnaderna var på väg att förfalla, men de har bevarats genom insatser av Olof Isaksson från Sverige och av John E. Norton och andra i USA. Här finns en möjlighet att göra en koppling. Det är tankeväckande att, som jag nyss gjort, vistas i de trakterna. Där fanns Augustanakyrkan och finns fortfarande Augustana College, som haft en oerhörd betydelse för svenskheten i USA. I dag finns det inte längre någon svenskkurs där. Augustanakyrkan har gått upp i den lutherska kyrkan. Augustana tilldrar sig fortfarande ett stort intresse bland svenskättlingar, men den dagliga svenskheten finns inte längre. Jag tror att det är viktigt att försöka fundera över hur lång tid det tar innan en invandrargrupp släpper det man hade med sig från hemlandet, även om kanske en känslomässig bindning finns kvar. Vi har rätt mycket att lära av detta. Jag hade nyligen med anledning av Frisinnade Landsföreningens 90-årsjubileum tillfälle att uppmärksamma Ernst Beckman, föreningens grundare. Han var nästan glömd; jag hittade hans grav, trots att ingen visste var den låg. Ernst Beckman råkade som 25-åring vara i Rock Island den dag när Augustana College invigdes, och han fick då representera Sverige och Svenska kyrkan. Beckman var den som här i riksdagen tog initiativet till den stora emigrationsutredningen i början av seklet, och på äldre dagar emigrerade han själv. De impulser han gav genom böcker och artiklar hade stor betydelse. Beijbom framhåller att det kanske i för stor utsträckning är historiker som har sett på dessa förlopp, men för få sociologer och samhällsforskare, och att man därför inte riktigt kunnat förstå de samband som uppstår när idéer förs över gränserna. Det finns mycket starka samband mellan emigration, folkrörelser och demokratisträvanden. Jag tror, herr talman, att det är väsentligt att sätta in viktiga förändringar i Sverige i ett sådant sammanhang. Det skulle också kunna lära oss en del om hur vi bör möta människor som kommer hit, oavsett om det är av religiösa, ekonomiska eller individuella skäl. Sådana fanns för de svenska invandrarna liksom de finns för dem som kommer till vårt land.

Herr talman! Fru utrikesminister! Sverige är inte längre Sverige. Så lyder omdömet i Förenta nationerna hos dem som noga följt den svenska FN och utrikespolitiken efter regeringsskiftet. Man har bl.a. noterat hur Sverige förändrat sitt röstande i frågor som Mellanöstern, nedrustning och nord-- syd-frågor. Av andra, som inte innehar samma sakkunskap, kan man däremot få höra uttalanden som: Ja visst skall vi stöjda Sveriges kandidatur till Säkerhetsrådet. Vi gillar den socialdemokratiska utrikespolitiken. Inom kort avgörs som bekant frågan huruvida Sverige skall få en av de två lediga platserna i världsförsamlingens ledning. Vi socialdemokrater anser det vara av största betydelse att vårt land får säte i Säkerhetsrådet. Förenta nationerna har sedan dess grundande varit en hörnsten i svensk utrikespolitik. Vi socialdemokrater har vänt oss mot den ljumhet och tidvisa avoghet som den moderatledda utrikesledningen visat världsorganisationen. I sina första regeringsuttalanden ''glömde'' man bort FN. Omvärlden noterade också det monomant upprepade påpekandet att vår utrikespolitik skulle bli mer europeiserad. Vår europeiska identitet underströks på ett sätt som sände tydliga signaler till folk och regeringar utanför Europa. Från obehagligt många håll hördes -- och hörs -- misstankar om en radikal, inåtvänd kursändring. När regeringen därefter skulle försöka reparera skadan, släppte man pliktskyldigt ifrån sig några oengagerade fraser. Förenta nationerna i två intetsägande meningar av statsministern. Han ägnar det svenska försvaret fyra gånger så mycket text. Detta var enligt mitt förmenande inte en ''Freudian slip'', en ny glömska. Den moderatledda utrikespolitiken har också i fråga om Förenta nationerna visat sin geografiska och humanitära begränsning. Frågan om platsen i Säkerhetsrådet tycks ibland behandlas av moderata statsråd som ett svårhanterligt och besvärligt arv från den socialdemokratiska regeringen. Man har också i handling visat vad man går för och hur man värderar olika, angelägna FN-initiativ. När generalsekreteraren i september sände en underhandsfråga till regeringen om att sända en kontingent ingenjörssoldater till Somalia för att säkra distributionen av katastrofhjälp till svältande barn, svarade regeringen nej, och detta utan konsultationer med utrikesnämnd, riksdag eller opposition. Man hänvisade till skäl som, om man toge ta dem på allvar, skulle innebära att både FN:s omdöme och andra truppbidragarländers omtanke om sina egna medborgare ifrågasattes. Jag kan inte se detta som annat än att regeringen, och därmed tyvärr Sverige, svek både FN, som vill stärka sin handlingsförmåga, och medmänniskor som lever i yttersta nöd. Nästa misstag -- eller var det en medveten politik? kom under utrikesministerns närvaro i FN-högkvarteret för ett par veckor sedan. Hon fick där frågan om huruvida Sverige skulle kunna tänkas ställa upp för det förslag som generalsekreteraren lanserat i sin viktiga programförklaring ''En dagordning för fred'', nämligen att generalsekreteraren till sitt förfogande skulle kunna ha en stående styrka på upp till 1 000 man och som, efter Säkerhetsrådets godkännande, snabbt skulle kunna sättas in för att säkra fred eller förhindra konflikt eller krig att bryta ut. Sverige är skeptiskt till detta, sade utrikesministern i New York. Hon ogillade förslaget enligt tidningsrubrikerna. Genom sitt ensidigt och utan samråd beslutade nej svek statsministern och utrikesministern den svenska FN-traditionen som alltsedan Dag Hammarskjölds innovativa initiativ att skapa de blå baskrarna gått ut på att stärka världsorganisationens förmåga. Hade Boutros-Ghalis förfrågan haft en socialdemokratisk regering i Sverige som mottagare, skulle svaret ha blivit annorlunda. Vi anser att FN mycket snabbt måste kunna mobiliseras i krigshotande situationer. Om inte FN får ta ansvaret för den globala freden, riskerar vi att få stormakter som agerar världspolis i stället. Detta är ståndpunkter som drevs av Palmekommissionen på sin tid, och som nu den nya oberoende kommissionen om gemensam säkerhet och globalt ansvar under Ingvar Carlssons ledning skall diskutera. Jag tror att en överväldigande majoritet i denna kammare även när den är fylld med folk, varmt önskar att Sverige väljs in i Säkerhetsrådet inom kort. Vi socialdemokrater ser det som näst intill ett nationellt intresse. Vi skulle på ett effektivare och direktare sätt kunna driva våra hjärtefrågor som gemensam säkerhet, demokrati och mänskliga rättigheter, uthållig miljöpolitik och rättvisare världsordning. Utan denna globala dimension i vår utrikespolitik kan vi inte bygga något av värde och beständighet i Sverige eller i Europa. Utan att, herr talman, sia om utgången av det viktiga valet i Säkerhetsrådet skulle jag till slut vilja hävda följande: blir Sverige invalt så är det trots den nuvarande regeringens agerande och tack var det grundmurade anseende som vårt land fått under åren som en självständig och solidarisk aktör i det globala samarbetet.

Herr talman! Den svenska utrikespolitiken skall vara en klar röst för mänskliga rättigheter, frihet och demokrati. Så hette det i regeringsdeklarationen som avlämnades för en vecka sedan. Skall vara, sägs det. Men är det så? I förra veckan hade utrikesministern besök av sin tunisiske kollega. Jag vill fråga utrikesministern om hon då tog upp tillståndet i Tunisien när det gäller de mänskliga rättigheterna till diskussion. Kommer regeringen att stoppa den svenska vapenexporten till Tunisien? En rad rapporter om politiska arresteringar och tortyr har kommit från Tunisien. Amnesty International har bevakat två massrättegångar nu i augusti mot totalt 279 personer. Hela bevisningen bestod av erkännanden framtvingade under tortyr. Det borde väl föranleda en svensk reaktion. År 1991 exporterade Sverige vapen till länder som Pakistan, Singapore och Tunisien, länder där de mänskliga rättigheterna bevisligen kränks -- i flera fall mycket grovt. Sverige har 1991--1992 beviljat u-krediter till Kina, Dessutom har Algeriet, Turkiet, Brasilien, Irak -- fram till FN-embargot -- Colombia och Iran fått exportkrediter. Så stöder Sverige regimerna i Indonesien, vilka massakrerar folk i Östimor, Västpapua och Sumatra, i Kina där regimen fortsätter att förfölja oppositionella, i Brasilen där militären mördar gatubarn -- för att nämna några exempel. Skall detta få fortsätta? Om regeringen menar allvar med sin deklaration att den svenska utrikespolitiken skall vara en klar röst för mänskliga rättigheter, frihet och demokrati måste en radikal förändring i vapenexporten och kreditgivningen ske. Ett annat exempel på den bristande konsekvensen i regeringens utrikespolitiska hantering av demokrati och mänskliga rättigheter är dispenserna som den givit för export till Sydafrika. Utrikesutskottet sade i sitt betänkande i våras att handelsförbudet skulle kunna upphävas när det föreligger en bindande överenskommelse om en interimsregering i Sydafrika och att dispenserna självfallet inte skall ges i avsikt att kringgå investeringsförbudet så länge de politiska förhållandena i landet motiverar en restriktiv tolkning av förbudet. Förhållandena i Sydafrika har inte förändrats. Någon interimsregering har inte bildats ännu. Det som utrikesutskottet föreslog och riksdagen antog skall alltså stå fast. Under de senaste månaderna har regeringen emellertid godkänt ett antal dispenser åt företag som ansökt om tillstånd att skicka varuprover till Sydafrika. Ett av de mer uppseendeväckande fallen är företaget Gothia Pulp and Papers -- tre ansökningar. Företaget har skickat 10 resp. 1 ton papper till Sydafrika och tagit betalt för sändningarna. Kommerskollegium avstyrkte först ansökan, men den beviljades senare av regeringen. Atlas Copco har ansökt om en generell dispens från handelsförbudet. ANC har klart uttalat att en sådan inte är önskvärd. Hur tänker regeringen göra med Atlas Copcos ansökan? Är det demokratins eller handelsintressets röst som skall tala? Den 12 oktober var det 500 år sedan Columbus landsteg på en ö i Västindien. Det betydde början på 500 år av kolonial utplundring och folkmord på indianerna. Och folkmordet fortsätter än i denna dag. Amnesty International har nyligen krävt att regeringarna på den amerikanska kontinenten stoppar mord på och misshandel av ursprungsbefolkningen. ''Massmord på ursprungsbefolkningen kan ha minskat i omfattning under de gångna 500 åren, men har aldrig slutat helt'', heter det i Amnestys rapport med anledning av 500-årsjubileet. Kan vi förvänta oss något initiativ för indianernas mänskliga rättigheter inför Till sist: Den 18 augusti i år bombade Turkiet staden Sirnak i Kurdistan. Många människor dödades, och 20 000 av stadens 90 000 invånare flydde. Såvitt jag vet har inte den svenska regeringen eller utrikesministern sagt någonting om denna barbariska handling. Varför har den svenska regeringen tigit om dessa turkiska bombningar av Kurdistan och kurderna? Varför har utrikesministern tigit om dessa brott mot de mänskliga rättigheterna?